Herr talman! Jag har en känsla av att Gösta Bohman med litet blandade känslor tar emot berömmet från herr Wachtmeister. Är man så gammal i gamet och rutinerad kan man ju uppträda i egna kläder — jag ger Gösta Bohman det erkännandet. Han behöver ingen hjälp, menar jag. När det sedan är fråga om att jag skall be Gud bevara mig för mina vänner, skulle jag kanske vilja förbehålla mig rätten att själv avgöra vilka som är mina speciella vänner. Av de båda nämnda kronvittnena Lindbeck och Adler-Karlsson känner jag den ene. Han har faktiskt under många år varit rådgivare till mig, eftersom han har tillhört det ekonomiska planeringsrådet. Jag har lyssnat på honom när jag har tyckt att han har haft kloka råd att ge, och jag har låtit bli att lyssna när jag har tyckt att han inte har haft det. Jag gissar att varje minister som skall ha ansvaret mot publiken bör följa den metoden. Självfallet skall herr Mundebo inte fatta mig så att jag skulle säga att ett fullkomligt stillastående på skattefronten skulle vara hälsosamt för avtalsrörelsen. Jag är medveten om att som det hela har utvecklat sig är det nödvändigt att kombinera avtalsrörelsen med skatteförslag, och det förstår nog herr Mundebo också. Å andra sidan är det förslag som herr Mundebo har lagt inte det riktiga förslaget, om man vill använda skattepolitiken som den medhjälpare i lönerörelsen som jag anser att den skall vara. Då får man göra ett förslag som är likartat förslaget i den reservation som har fogats till skatteutskottets betänkande nr 14. Som det nu är tvingar man den stora löntagarorganisationen att ställa extra löneanspåk för de lägre betalda löntagargrupperna. Tyvärr är dessa många gånger till finnandes på områden där svårigheter föreligger att betala, och det kan medföra specifika komplikationer i avtalsrörelsen. Den beskrivning av vårt ekonomiska läge som socialdemokraterna gav i oktober 1976 och som herr Bohman citerade är i och för sig inte felaktig. Det var innan herrarna hade satt sig ned att hantera ekonomin —- man kan ju se det mot den bakgrunden också. Herr Bohman säger: ”Ni hade NJA-problemet, ni hade varven.” Vi har dragits med dessa specialproblem sedan 1940-talet. Jag ingrep första gången i varvens problem 1948, och de gav oss en kronisk huvudvärk under 1950 och 1960-talen. Och NJA:s utveckling känner herr Bohman väl till. Den kom inte som någon överraskning. Därför kan man inte sätta de båda frågorna i motsats till den allmänna deklaration som gjordes från mitt partis sida och som fångade in hela bilden av näringslivet och utvecklingen i vårt land. Jag vill påminna herr Bohman om - ifall vi nu skall växla några ord till om devalveringen — att under min långa tid som finansminister bevittnade jag devalveringar i andra nationer runt omkring Sverige. Det var många gånger diskussioner om huruvida vi skulle följa med. Vi hade på den tiden en riksbanksledning som tänkte likadant som den socialdemokratiske finansministern och regeringen i övrigt. Och vi sade nej därför att sådana här historier går över om man är tillräckligt kallblodig och har en rimlig försvarsmöjlighet i en hygglig valutareserv. Och det har vi haft. Jag var med när England devalverade 1967, när Finland devalverade, när Frankrike gick ”floating” — när kursen fick vara vad den blev. Vid alla dessa tillfällen diskuterades om Sverige skulle följa med. Det var många gånger en energisk intervention från vissa läger i samhället för att vi skulle följa med, men den gamla regeringen motsatte sig detta och överlevde ganska väl och slapp att devalvera. Jag har tidigare talat om för herr Bohman att det är skillnad på lån och lån. Visst var den här nationen belastad med utlandslån på 20 miljarder när ni tog över, men det var pengar som praktiskt taget till hundra procent finansierade en utbyggnad av svenskt näringsliv. Om jag inte minns fel var herr Bohman inne på detta i sitt förmiddagstal och var då överens med mig om att sådana lån som i själva verket är själv finansierande kan man acceptera i rimlig utsträckning. Men skillnaden i dag är att nu lånar vi för att klara underskottet i den svenska budgeten och har på ett år hunnit med att låna inte mindre än 8 000 å 9 000 miljoner för att klara statens löpande utgifter. Det är där, herr talman, som den stora skillnaden i lånen ligger. Detta får herr Bohman lov att försöka tänka på. Lånar han på samma premisser som jag lånade på skall jag inte kritisera honom. Men går man ut och lånar för att klara folkpensioner, försvarsutgifter och statstjänarlöner, då är man ute på farliga vägar.

Herr talman! Jag fäste mig vid Gunnar Strängs beskrivning av hur han behandlar sina experter i ekonomiska planeringsrådet, bl.a. Assar Lindbeck. Han lyssnar till dem när han tycker att råden är kloka. Han lyssnar inte på dem när han tycker att råden inte är kloka. Det där låter väldigt bestickande, om man bortser från att experternas uppgift bl.a. är att tala om vilka råd som är kloka. Men Gunnar Sträng tycker alltid att han är klokare än alla andra, och då går det som det går — då säger man vad man säger i debatten. En klok finansminister eller en klok ekonomiminister skall ju ha experter som förmår att ge även råd som de vet att mottagaren, åtminstone från början, ogillar. Men så var tydligen Gunnar Sträng på den tiden inte beredd att ta experternas råd. Gunnar Sträng säger att man under hans tid som finansminister devalverade bara en enda gång. Den svenska kronans värde förändrades vid följande tidpunkter: 1946, 1949, 1971, i februari 1973, i mars 1973, i juni 1973 och den 18 oktober 1976, just som vi hade trätt till. Sedan säger Gunnar Sträng att han på sin tid hade en riksbanksledning som tänkte som han och regeringen gjorde. Jag förmodar att Gunnar Sträng tänker på Krister Wickman, som ju inte fick lov av socialdemokraterna att vara kvar längre som riksbankschef. Han var faktiskt riksbankschef när den första devalveringen under vår tid gjordes. Han och jag reste tillsammans ned till Frankfurt, och han stod bakom det beslut som vi då fattade. Han ansåg alltså att detta var nödvändigt i den situation vari Sverige befann sig efter socialdemokraternas styre. Detta är sanningen! Det är skillnad på lån och lån, säger Gunnar Sträng. Det var ju en bekant romersk kejsare, Vespasianus, som sade att pengar luktar inte —- det avgörande är vad pengarna används till. År 1976 låg de svenska bruttoinvesteringarna under noll, Gunnar Sträng. Vi lånade alltså till konsumtion det året, och vi lånar fortfarande i stor utsträckning till konsumtion. Jag tycker att det är lika fel som Gunnar Sträng tycker, att vi skall behöva göra det. Men vi gör det verkligen inte frivilligt. Vi gör det därför att den politik som vi ärvt är som den är. Det är den politiken vi måste lägga om på olika sätt och med olika medel. Sedan till augustidevalveringen, som Gunnar Sträng för en stund sedan gjorde gällande var, i varje fall delvis, ”frampratad”. Jag tror inte att Gunnar Sträng — nu säger jag som han själv brukar göra — som en klok karl tror på det där, inte ett skvatt! Avgörande för omvärldens bedömning är det kostnadsläge och det prisläge som de olika länderna kan läsa sig till. Avgörande är inte vad den ena eller den andra kan ha sagt. Som bekant kom de första påfrestningarna på den svenska valutan omedelbart efter det att avtalen på arbetsmarknaden hade träffats i slutet av maj. Det var då de stora beloppen började rinna ut ur Sverige, därför att man utomlands ansåg att avtalsrörelsen hade slutat på en för hög nivå i förhållande till vad den svenska ekonomin tålde. Om sedan en del ekonomers och tidningsmäns uttalanden kan ha haft någon inverkan måste det ha varit en utomordentligt begränsad sådan. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att vad den förutvarande finansministern, den dåvarande och nuvarande ledamoten av riksbanksfullmäktige, som har tystnadsplikt, säger här i riksdagen kan ha spelat en viss roll. Och den 2 juni stod herr Gunnar Sträng här i riksdagen och frågade: När kommer Sveriges nästa devalvering? Sådant kan spela en roll. Jag tror det inte själv, men om några uttalanden kan spela en roll, så spelar uttalanden av ledamoten av riksbanksfullmäktige, förutvarande finansministern herr Gunnar Sträng, en större roll än andras eventuella uttalanden i det ena eller andra sammanhanget. Utströmningen av valuta pågick i juni och juli månad, innan jag hade gjort det uttalande som Gunnar Sträng — försiktigt nu — vill göra gällande skulle ha haft någon betydelse för vad som faktiskt hände. Jag bestrider kategoriskt att jag själv skulle ha gjort ett uttalande som kunde leda till de slutsatser som Gunnar Sträng vill antyda — jag säger antyda. Inte ens hypotetiskt kunde mitt uttalande tolkas på det sättet. Jag undrar om Gunnar Sträng egentligen vet vad jag sade. Mitt uttalande blev dessutom bekant först i slutet av juli, och påfrestningen på den svenska kronan började i månadsskiftet maj-juni och fortsatte under hela juni och juli. Vad som däremot kan ha spelat en roll, om man över huvud taget skall bry sig om sådana här uttalanden, är Olof Palmes påstående i juli månad att jag skulle ha antytt att en devalvering var förestående, vilket jag alltså inte hade gjort — inte ens hypotetiskt, jag upprepar det. Sedan har den här debatten om devalveringen fortsatt i höst i cirkulärartiklar från det socialdemokratiska partiet i olika tidningsalster. Detta är inte bra, även om jag, som jag sade för en stund sedan, inte tror att det spelar så stor roll vad den ena eller andra säger. Omvärldens människor och den svenska industrin gör sina egna bedömningar och kan nog utan pekpinnar från det ena eller andra hållet själva klara upp problemen. Sedan noterade jag efter Kjell-Olof Feldts inlägg och efter det att vi fått dessa upprepade krav från socialdemokraternas sida på stramhet — åtstramning och åter åtstramning — att Gunnar Sträng plötsligt med ett citat från en ekonom som han inte namngav — var det Lars-Erik Thunholm? — plötsligt sjöng den expansiva politikens lov. Det låter ju väldigt fint, men det går inte ihop med stramhet. Den ene socialdemokraten står här och kräver ökad stramhet och ökad restriktivitet, och den so cialdemokraten har också haft sitt viste i finansdepartementet. Den andre socialdemokraten, förutvarande finansministern, talar sig sedan plötsligt varm för — det måste väl tolkas så — en mera expansiv politik som sätter fart på de svenska hjulen. Hur skall man tolka detta? Var står socialdemokraterna? Skall det vara en stram expansion eller en expansiv stramhet, eller vad är det ni egentligen står för? Vad vill ni? Säg det! Är det klokt och förnuftigt skall vi — jag sade det till Kjell-Olof Feldt förut — lyssna och ta det ad notam. Men den här expansiva stramheten eller strama expansionen tror vi faktiskt inte på. Gunnar Sträng gav faktiskt besked på en punkt. Det var ju intressant, för när jag frågade Kjell-Olof Feldt vilket slags ökad stramhet man ville ha fick jag inget svar. Jo, säger nu Gunnar Sträng, vi vill ha en ökad stramhet genom höjda arbetsgivaravgifter som skall betalas av löntagarna genom mindre löneökningar än de annars skulle få. Det leder naturligtvis till en lägre konsumtion. Men hur går det ihop med denna veklagan att regeringen inte släpper fram tillräckligt mycket privat konsumtion? Fortfarande förstår jag inte hur det här resonemanget går ihop, men det är möjligt att det beror på mig. Jag tror alltså inte på det resonemang om avräkning av lönekrav, som Gunnar Sträng räknade med. Vi vet ju vad som blev följden av Hagauppgörelserna. Inte blev det den åtstramning av den svenska ekonomiska politiken och den återhållsamhet i lönekostnadshänseende som från början sades utgöra själva motivet för överläggningarna. På två punkter till preciserade sig Gunnar Sträng om hur han menar att en s-budget skulle skilja sig från regeringens. Man skulle inte strö pengar över företagen. Man skulle alltså ha låtit företagen få större arbetsgivaravgiftshöjningar i år än som nu blir fallet och företagen skulle få ytterligare höjningar nästa år. Vidare skulle man säga nej till indexreglering, vilket betyder att inflationen automatiskt kommer att höja skatten. Inom parentes sagt rekommenderar McCrackenrapporten, som Gunnar Sträng säkert känner till, just indexreglering för att bekämpa inflationen.
Herr talman! Alla förstår att jag på tre minuter inte har någon möjlighet att bemöta hela den flod av beskyllningar som herr Bohman kostade på sig. Men så mycket kan jag säga att om inte herr Bohman förstår vad jag säger beror det på honom själv. Han gjorde ett alldeles riktigt antagande. Jag vill understryka detta. Här har vi en situation, där man behöver aktivera sysselsättningen och efterfrågan inom landet på importsnåla områden. Jag tror att herr Bohman förstår detta efter mitt ganska utförliga anförande här före middagsrasten. Kärnkraften är ett sådant importsnålt område, där man t.o.m. kan rädda valutor till nationen genom att ersätta den olja som de kraftproducerande oljebaserade verken konsumerar med en utbyggnad av programmet. Man kan åstadkomma en aktivering inom nationen be träffande byggnadsindustrin och bostadsproduktionen utan att det innebär någon importbelastning. Jag rekommenderade en sådan metod. Man kan se till att man inte släpper fram en inflation, som går så långt före lönebildningen att handeln måste konstatera kraftiga volymminskningar och annonsera att den blir tvingad att säga upp sitt folk. Det räcker med detta, och jag hinner inte utveckla det närmare. När sedan herr Bohman kommer tillbaka och vill hänga ut löntagarna såsom de som är skyldiga till att vi har en bytesbalansbrist, måste jag framhålla att vi inte är ensamma om en bytesbalansbrist. Detsamma gäller för USA och för de skandinaviska länderna och har i många år gällt för England. Men herr Bohman är ensam om att exklusivt hänga ut löntagarna såsom syndabockar. Också det har jag talat om tidigare. För första gången upplever jag den chikanen, när jag slår upp konjunkturinstitutets höstrapport och läser dess första sida med en tabell över tillväxten och utvecklingen bland 15 industrinationer, att Sverige under 1977 intar en deklasserande jumboplats. Det har aldrig hänt tidigare. Låt mig sedan säga till herr Bohman — det är en ren upplysning — att är man omgiven av ekonomer, med all respekt för dem, lär man sig ganska snart att det finns lika många uppfattningar som antalet ekonomer man talar med. Då får man inskränka sig till att lyssna och själv fatta beslut. Skall man expediera alla deras beslut av rakt kontroversiella uppfattningar, hamnar man i rena anarkin eller vad som helst. Detta kommer herr Bohman att lära sig, när han får hålla på litet längre. Jag trodde annars att han hade lärt sig det på det styva år som han nu har suttit som ekonomiminister. Allra sist vill jag rikta mig till Knut Wachtmeister för att han inte skall bli bortglömd. Det är en allmän strävan att komma fram till fleråriga arbetsavtal. Det strävar man efter, oavsett om det är val andra året eller inte. Det är bra från nationens synpunkt att ha lugn på arbetsmarknaden ett par år. Det trodde jag att t.o.m. herr Wachtmeister skulle förstå och vara ense med mig om.
Herr talman! Om det beror på mig själv att jag inte förstår vad Gunnar Sträng vill ha sagt, så är det ju tråkigt för mig. Men om inga andra förstår vad Gunnar Sträng säger, då måste det vara väldigt tråkigt för Gunnar Sträng. Och ingen kunde bli klok på vad Gunnar Sträng menade när han här höll en lång predikan om en mera expansiv politik. Hans granne och kumpan Kjell-Olof Feldt har talat hela dagen om ökad stramhet. Det här blir vi faktiskt inte klokare på, inte bara jag utan många många andra. Vi är inte ensamma om budgetbalansbristen, säger Gunnar Sträng. Nej, hela mitt anförande var ju uppbyggt som en beskrivning av hur bytesbalansproblemen skakar inte bara vederbörande länder utan också världsekonomin i dess helhet. Men Sverige är jämte Turkiet ensamt om en sak, nämligen att ha ständigt växande bytesbalansbrister. Jag skall dra serien från 1974: mer än fyra miljarder 1974, mer än sex miljarder 1975, mer än tio miljarder 1976, i år 16 miljarder och nästa år kanske någonting i samma storleksordning. Inget land mer än Turkiet har samma otillfredsställande serie i det här hänseendet, och det gör mig och många med mig väldigt oroliga. Vi går inte ut, Gunnar Sträng, och gör löntagarna till syndabockar för detta. Det är inte löntagarnas fel att utvecklingen har gått åt det här hållet, långt ifrån. Arbetsgivarna har ju varit med om att sluta avtalen, och den regering som satt under de här åren kan verkligen inte springa ifrån ansvaret för den kostnadsexplosion som ägde rum. Det var inte bara lönerna som steg, utan skatterna steg i hög grad, och samtidigt gick produktiviteten ner. Det är dessa faktorer sammantagna som har gjort att just löntagarna i dag har det besvärligt. Men det är inte att skylla på löntagarna att angripa Sveriges relativa kostnadsläge i förhållande till andra länders. Det skulle aldrig falla mig in att kasta skulden på löntagarna för den händelseutveckling som en regering aldrig kan frita sig från ansvaret för. Det var beklämmande, sade Gunnar Sträng, att i konjunkturinstitutets rapport för första gången få läsa att Sverige intog jumboplatsen då det gäller tillväxt. Men låt oss se på BNP-utvecklingen åren 1970-1974. Då satt ju inte den nuvarande regeringen, utan då hade vi Gunnar Strängs gamla ”fina” regering — det är kanske bäst att sätta citationstecken kring fina — och då låg Sverige också i botten. Hur kan Gunnar Sträng säga att i år var det första gången Sverige fanns på jumboplatsen? Under åren 1970-1974 var Sverige på jumboplats. Jag höll på att säga: Gå hem och läs historia! Gå hem och bläddra i de gamla akterna, så kan Gunnar Sträng konstatera att jag har rätt i det här hänseendet. Om det nu vore så att vi plötsligt skulle ha ramlat ner till jumboplatsen, vilket alltså inte är rätt, då kan Gunnar Sträng verkligen inte, om han vill vara ärlig och hederlig, och det brukar Gunnar Sträng vilja vara, påstå att detta skulle ha berott på vad som har hänt i Sverige under det år som det har suttit en ny regering, att det skulle vara den nya regeringen som förorsakat att Sverige rasat ner på jumboplatsen. Det vet jag att Gunnar Sträng inte kan mena. Men om Gunnar Sträng mot förmodan skulle ha menat det, så frågar jag på nytt — Gunnar Sträng har ingen replik nu, men Olof Palme har det så småningom: Vad skulle den socialdemokratiska regeringen ha gjort som vi inte har gjort? Vad skulle den socialdemokratiska regeringen ha gjort bättre, som skulle ha lett till att denna utomordentligt trista utveckling inte hade inträffat? Det är väl fjärde eller femte gången i dag som jag ställer den frågan: Vad skulle ni ha gjort för att förebygga att den här utvecklingen inträffade, och vad har ni för recept för att göra det bättre? Jag frågar inte därför att jag behöver råd, men jag frågar därför att det kan vara intressant att få höra vilka råd socialdemokraterna har att lämna ifrån sig. Slutligen: Det är alldeles rätt att ekonomer har olika uppfattningar. Det vet vi alla. Nationalekonomi är inte en typ av vetenskap som är absolut; där finns väldigt mycket av värderingar av olika slag.

Herr talman! Det sades redan inledningsvis här i dag att det är ovanligt med en finansdebatt på hösten. Men Sveriges ekonomiska läge är ju också minst sagt ovanligt. Det finns därför verkligen skäl för en grundlig analys, som kan tjäna som underlag för åtgärder. Dagens debatt känns verkligen angelägen. Av vad som hittills framkommit tycker jag man kan utläsa en tämligen samstämmig uppfattning om att läget är allvarligt, men att det föreligger en mindre god överensstämmelse i fråga om orsakerna till krisen samt en alldeles påtaglig divergens i vad det gäller åtgärder som kan återge Sverige en stark och sund ekonomi. Jag skall inte här göra något försök att i detalj utvärdera de budskap som har lämnats och inte heller plädera för utskottsmajoritetens skrivningar och förslag. Det har redan gjorts på ett fullt tillfredsställande sätt. Men jag måste bekänna att jag är en smula tveksam om överläggningen här i dag har tillfört svenska folket så särskilt mycket av ny och verklig insikt i hur vi mera definitivt skall lösa våra ekonomiska problem. Det krävs nog att vi låter analysen av landets situation också innefatta en mera självkritisk granskning av de beslut som vi politiker tidigare har fattat. Väljarna kommer säkerligen på sikt att ha större respekt för politiska ledare som vågar erkänna att de begått misstag och är beredda att rätta till dem, även om det rör sig om åtgärder som enligt vår vanliga vokabulär kan betecknas som ”politiskt omöjliga”. När vi upplever att en nation som genom hårt arbete och genom skicklig ledning har byggt upp den högsta materiella välfärden i världen nu har råkat bli ekonomiskt sjuk, så får vi politiker inte bara stå vid sjukbädden och främst ägna oss åt att tala om att det är våra politiska motståndares fel att sjukdomsfallet har inträffat. Då är risken stor att den visserligen allvarliga — men inte obotliga — sjukdomen kan utvecklas i invalidiserande riktning. Den risken skall vägas mot oviljan att ordinera den medicin som patienten behöver för att friskna till, men som kan kännas besk att svälja. Vi borde nämligen ha kunnat förutse och förebygga en del av våra svårigheter.

En av dem är exempelvis Ulf af Trolle — vår mycket omtalade företagsdoktor - som kanske mer konsekvent än de flesta har följt och analyserat utvecklingen. Det finns anledning att erinra om en del av hans påpekanden av förhållanden som är av grundläggande betydelse för förståelsen av dagens bekymmer. De är inte så konstiga att beskriva. Sverige är den av de s.k. stora industrinationerna som har den minsta hemmamarknaden. Det är ett handikapp som blivit allt svårare att övervinna allteftersom den tekniska utvecklingen har gått mot större fördelar för en specialiserad långserieproduktion, och samtidigt större nackdelar för administrativ stordrift. För att svenska företag skall kunna nå långseriedriftens fördelar har de tvingats uppnå en större exportandel än industrierna i så gott som alla andra länder. När vi i dag söker bortförklaringar genom att säga att vi svenskar är dåliga marknadsförare får vi inte glömma att vi under många år bevisat motsatsen. När vi jämför de svenska förutsättningarna med t.ex. Västtysklands är det en självklarhet att det tyska näringslivet har inneboende fördelar, som under i övrigt lika omständigheter måste medföra att de i längden kan ge det tyska folket högre standard än vad det svenska uppnått. Det som behöver förklaras är inte att Västtyskland — för att fortfarande nämna detta land som exempel — måste gå förbi oss. Det som kräver en förklaring är att vi kunde hänga med så länge som vi gjorde, i varje fall ända fram till slutet av 1960-talet. Vi hade ett stort försprång efter kriget, vi var arbetsamma, vi var — och är — produktionstekniskt skickliga. Av en del systematiska produktjämförelser, som omfattar hundratals olika produkter och som har gjorts under årens lopp, kan man utläsa att vi redan 1966 började leva ganska farligt med en högprispolitik, som så småningom måste leda till minskade marknader och marknadsandelar om vi inte anpassade vår kostnadsnivå efter våra verkliga förutsättningar. Det gjorde vi inte. Det fanns de som redan 1966 erkände att vi blivit dyrare, men vi tröstade oss med att vi skulle skapa annorlunda produkter, vi skulle söka nischer, osv. Men utmärkande för de annorlunda produkterna är att de med extremt få undantag endast kan säljas i stor skala. Nischerna är små. Det är typiskt i dag att i den mån svenska industrier i ett trängt läge lyckats överleva genom att finna nischer, är det småindustrin som levt kvar och de stora företagen som försvunnit. Den enkla sanningen är den, att om vi vill överleva som industriland, måste vi se till att vi blir konkurrenskraftiga genom produkter som är byggda på en allmänt känd teknik som t.ex. bilar, elektriska kraftkällor och överföring, pneumatik, hydraulik etc. Vi måste överleva med ett Volvo, ett SAAB, ett ASEA, ett Atlas Copco, ett LM Ericsson osv. — industrier som kan konkurrera med andra som är lika bra. Under tiden från 1966 har vi fått se hur vi gradvis försämrat våra förutsättningar genom alla de förmåner vi har beviljat oss själva, även förmånen att inte arbeta lika hårt som andra gör. Jag vänder mig inte i och för sig mot detta — det är möjligt att vi svenskar är de enda förnuftiga i en värld som strävar efter att arbeta ihjäl sig. Vårt oförnuft ligger inte i vår förmåga att se andra värden än arbetet, utan i vår oförmåga att inse att vi inte samtidigt kan få bättre betalt än andra. År 1974 var det år då inflationspsykosen världen över blandade bort priskorten och fick oss att ett ögonblick tro på vår upphöjdhet över mänskliga lagar, på någon form av gudomligt ursprung för svenskheten. Det var då vi började den glada marschen mot dagens kostnadskris med våra 60-procentiga kostnadshöjningar på tre år, medan våra konkurrenter nöjde sig med 20-25 96. År 1973 hade vi dessutom lagt en grund för krisen genom att binda vår krona till vår främsta konkurrents valuta — den tyska Marken — efter det att vi tidigare år efter år klarat oss genom att låta kronan falla i värde i förhållande till D-marken. Det finns de som menar att vi då lade grunden till den svenska välfärdens självmordsförsök. För den som ser skeendet med politiskt något så när oförvillade ögon är det en självklarhet att om man höjer sina kostnader med 60 926, när konkurrenterna nöjer sig med 20-25 96, och om man redan tidigare ligger mycket högt i pris, måste det gå åt skogen —- men inte ens om en så enkel och självklar sak har det kunnat gå att nå en enig uppfattning. Det har sagts att kostnader inte är allt, och därifrån har man med en halsbrytande brist på logik handlat, som om kostnader inte betyder något. Man har visat, att under åren 1966-1974 hängde vi kostnadsmässigt egentligen med ganska bra och att det först är efter 1974 som vi tappat huvudet. Men få har brytt sig om att se på det mycket enkla förhållandet, att det skett en teknisk och kvalitativ utveckling helt vid sidan av kostnadsförhållandena som gjort att — för att nämna ett exempel — en japansk verktygsmaskin i dag är fullt i klass med en svensk och att världen därför inte längre är villig att betala en prisskillnad som dessutom blivit allt större. Vi har försökt att övertyga det samlade svenska folket om att våra svenska produkter egentligen är mycket konkurrenskraftiga utomlands, även om statistiken visar något annat, samtidigt som vi överlämnat till gemene man att själv söka en förklaring till att de svenska produkterna slås ut av import överallt på hemmaplan. Hemma är vi inte konkurrenskraftiga men utomlands skulle vi vara det. Vi har nu också en del andra förklaringar till hands. Vi upplever struk turkriser, säger vi, utan att ställa oss frågan hur det kan komma sig att en rad svenska industrier som före 1974 var mycket konkurrenskraftiga nu plötsligt har råkat ut för strukturkriser. Visst har vi strukturkriser, och åtminstone en är verklig, nämligen den inom vår handelsstålindustri. Det rör sig om enkla produkter med så stora skalfördelar, att den svenska industrin inte kan klara sig under en lågkonjunktur. Men det är inte riktigt att samtidigt säga, att t.ex. den svenska specialstålindustrin upplever en strukturkris. Den upplever en lågkonjunktur, ja.

Om vi inte hade överkostnadskrisen, skulle vi fortfarande ha haft en lågkonjunktur i vårt land. Vi skulle fortfarande ha haft några strukturkriser, t.ex. handelsstålskrisen som är av teknisk art, eller varvskrisen som är en följd av överexpansion, men vi skulle ha haft en i grunden sund ekonomi. Låt mig erinra om att det när vi talar om kostnader inte bara är fråga om de rena lönekostnaderna. Under perioden 1973-1977 beslöt vi i riksdagen om statliga pålagor, som med 8 procentenheter översteg produktivitetsutvecklingen under samma period. Med andra ord: arbetsmarknadsparterna startade från ett negativt utgångsläge. Vi har också haft andra bortförklaringar till hands — jag skall nämna en, eftersom jag tycker att den är ovanligt märklig: att den kris vi i dag genomlever är marknadsekonomins kris. Den förklaringen är egentligen ganska festlig, eftersom det är exakt motsatsen det rör sig om. Krisen är ju resultatet av att vi genom bindningen av vår krona till D-marken i förening med vår lönepolitik satt marknadsekonomin ur kraft. Vi har genom regleringar förhindrat den anpassning som en obunden marknadsekonomi eljest skulle ha medfört. Jag kommer nu till pudelns kärna i den här beskrivningen av enkla ekonomiska fakta, det fundamentala misstag som vi har begått. Jag tänker då inte på löneavtalen 1975 och 1977. De kan visserligen nu i efterhand te sig i någon mån huvudlösa, men de var dock hederliga misstag, begångna i samråd mellan arbetsgivare och anställda. Vi får inte glömma att när vi träffade våra avtal 1975 förutspådde man överallt i världen många år med tvåsiffrig inflation. Vi kunde ju inte då veta att vi skulle bli de enda som medvetet försökte förverkliga den här prognosen. Jag skulle också, men tiden tillåter det inte, kunna bidra med en verklighetsbeskrivning av vad som hände i avtalsrörelsen 1975. Låt mig bara konstatera att jag i och för sig delar Gunnar Strängs uppfattning att det är önskvärt med fleråriga avtal. Då var man emellertid till en början av den uppfattningen på båda sidor om förhandlingsbordet att utsikterna inför 1976 var så pass osäkra att det var klokast att nöja sig med ett ettårsavtal. Men som tidigare framhållits blev det inte så. Däremot kan vi notera att man i dag på fackligt håll uppenbarligen enbart är intresserad av ett ettårsavtal. Logiken kan alltså ifrågasättas. Nej, det fundamentala misstag jag tänker på är ett politiskt misstag, och det är det som ligger bakom praktiskt taget alla våra ekonomiska problem i dag, nämligen ett skattesystem med en progressivitet som utformades på den tiden då en inkomst på 60 000 kr. var en höglöneinkomst. Kommunalskatten låg då vid 10-12 kr. I dag har vi nått en nivå, där det är tekniskt omöjligt för stora grupper av löntagare att i den egenskapen någonsin få en höjning av egenstandarden. För att de skall kunna få kompensation för de höga marginalskatterna och för att det över huvud taget skall bli något netto krävs det nominella bruttohöjningar av en storleksordning som förutsätter en helt orealistisk produktivitetshöjning. Det primära resultatet av de här höjningarna har bara blivit ett näringsliv med en så till botten nedskjuten soliditet och lönsamhet att vi i dag saknar förutsättningar för de stora framtidssatsningarna. Jag vill gärna understryka att den dåliga lönsamhetsutvecklingen, den kontinuerligt fallande lönsamheten, inte bara gäller exportnäringarna och den utlandskonkurrerande industrin utan även den s.k. skyddade sektorn, som t.o.m. haft en sämre lönsamhetsutveckling än K-sektorn. Det är en liten tröst att det här systemet som sekundär effekt givit mycket stora skatteinkomster, vilka gjort det möjligt för oss att kunna skryta med världens bästa arbetsmarknadspolitik. Så vist är detta perpetuum mobile i omväxlande förstörelse och uppbyggnad utformat att samma mekanism som genom orimliga krav på löneökningar håller på att förvandla vårt land till en andra klassens industrination samtidigt ger oss medel som behövs för att vi skall kunna skryta med världens effektivaste arbetsmarknadspolitik. Det är patetiskt att höra oss finna glädje däri att vårt skattesystem visserligen slår ut våra företag och skapar stor arbetslöshet, men att det i stället ger oss möjligheter att inordna arbetskraften i AMS på ett sätt som kan ge oss beröm i utlandet. Vågar vi tro på Sverige längre? Kommer vi att kunna lösa våra problem? Ja, ekonomiskt sett vore vårt problem mycket enkelt att lösa, om man ginge rakt på sjukdomsorsaken och eliminerade den. Vi skulle sannolikt bara behöva återställa vårt arbetskraftskostnadsläge till 1974 års nivå för att snabbt vara på rätt väg igen mot återvunnen konkurrenskraft och framtidstro, mot ökad sysselsättning och återigen ökad välfärd. Det är fel när representanter för de anställda säger att detta skulle innebära att man avstod från förmåner som man vunnit vid förhandlingar. Vad är det för förmåner? Den sänkta standarden? Den ökade arbetslösheten? De inställda investeringarna och därmed stölderna från framtiden? Den enkla sanningen är den att frågan om den svenska välfärden inte längre är förhandlingsbar. Den beror ingalunda på hur högt vi skriker. Den beror enbart på hur hårt vi är villiga att arbeta. En sådan lösning skulle, jämförd med alla andra lösningar inkl. devalveringar, ha den stora fördelen att den inte skulle medföra några internationella komplikationer av den typ vi drar på oss med vår subventionspolitik eller med handelsrestriktioner. En sådan lösning skulle ge oss en på nytt fungerande blandekonomi, där vi kan säga att företag som inte klarar sig i konkurrensen bör avvecklas till förmån för mer livskraftiga sådana. Den skulle visserligen minska skatteintäkterna, men den skulle samtidigt minska behovet av subventioner och ge mer utrymme åt välfärden. Men om det finns en så enkel lösning på våra problem — varför kan man då inte klart utsäga att man verkligen tror på Sverige? Jo, vi står inte inför ett enbart ekonomiskt problem, utan det är ett politiskt problem, vilket vi självfallet har klart för oss i det här huset. Jag tror också att vi inser att det förestår en mödosam psykologisk omställning om vi vill att ett respekterat och allmänt aktat Välfärdssverige åter skall kunna byggas upp. Vi som har det politiska ansvaret måste våga stå upp och säga till svenska folket: Vi har levt långt över våra tillgångar. Vi måste genomföra en snabb anpassningsprocess för att kunna säkra vår sysselsättning och välfärden för våra gamla och handikappade. Vi måste göra klart för oss alla att frågan om välfärd är en fråga om arbete och inte en fråga om krav. Vi måste våga säga att frågan om våra företags framgång är en fråga om kvaliteten på våra företagsledningar i minst lika hög grad som en fråga om kvaliteten på våra anställda, att det gäller att upprätthålla och utveckla företagarkvalitet i lika hög grad som att utveckla de anställdas kunskap och kunnande. Vi måste våga säga att löntagarmakt "utan kunskap är enbart destruktivt, att vi måste bygga upp ett näringsliv med största möjliga flexibilitet om vi vill utvecklas. Om vi är villiga och mäktiga att ta på oss och genomföra denna inte alldeles lätta uppgift och göra det i samförstånd — då borde vi kunna åstadkomma en sådan kraftsamling att den här gamla nationen, som Gunnar Sträng sade i sitt första anförande, med förtröstan kan se på framtiden. Men då får man nog inte säga som han också gjorde, att det är orealistiskt att tro att löntagarna — och det är ju praktiskt taget alla svenskar i produktiv ålder — skall finna sig i en real standardsänkning två år i rad. Jag tror för min del att realismen hos den alldeles övervägande delen av svenska folket är större och sundare än vad man ibland tror i kanslihus och riksdagshus. Vi borde lära i första hand av egna erfarenheter, men det finns lärdom att hämta också i historien. Jag vill citera ur Hilding Thylanders bok om det romerska riket: ”Näringslivets tillbakagång under lång tid får knappast underskattas som en starkt bidragande faktor till rikets undergång. —-- Rom misslyckades med att skapa ett ekonomiskt system, som gav den arbetande delen av befolkningen livsvillkor, som var tillräckligt gynn samma för att uppmuntra dem till ökade prestationer. I stället tröttades den av allt mer stegrade skatter och bands till slut fast vid torvan eller vid sitt yrke. Den personliga friheten gick förlorad. Den ekonomiska ruinen föregick den militära och politiska. När de stora anfallen utifrån hotade det romerska riket, var dess ekonomi redan underminerad, medborgarna var uttröttade och utarmade av de bojor som staten lagt på dem. Samtidigt med ekonomin försämrades även myntet. Penningsförsämringen pressade upp priserna och skatterna. Kejsarna och deras medhjälpare sökte botemedel mot besvärligheterna genom ökad byråkrati och centraliserad planläggning och dirigering genom detaljerade bestämmelser och hårda straff för dem som bröt mot dessa. --- Skärpt kontroll över medborgarna blev nödvändigt på grund av dessas ständiga försök att komma från skatter och andra pålagor, som med tiden ökades, så att menige man betraktade dem som outhärdliga. Statliga ingripanden och fiskala åtgärder gjorde att hela riket stönade under trycka Även den här beskrivningen har måhända en del att lära oss. Och om den kan ge anledning till att vi kryper upp ur de politiska skyttegravarna och verkligen enas kring samlande lösningar som egentligen inte borde vara alltför svåra att konstruera — då har vi anledning att tro att den här gamla nationen verkligen kan se med förtröstan på framtiden.

Herr talman! Jag skall behandla den del av utskottsbetänkandet som berör sparandet och då främst banksparandets villkor. Med motion 1976/77:51 som bakgrund skall jag något beröra nödvändigheten av att öka detta sparande och visa hur inflationen under en rad av år sugit musten ur och raserat bankspararnas kapital. Under tiden har den nya generationens människor — de som insett att banksparandet är något gammaldags och olönande — skördat vinsterna, medan främst hushållsspararna blivit de stora förlorarna. I avsnittet om sparande och budgetunderskott konstaterar finansutskottet inledningsvis att sparandet i samhället är för litet i förhållande till våra resurser. Hela avsnittet andas sedan idel oro över nedgången i det totala sparandet. I allt detta är det lätt att instämma intill varje bokstav. Utskottsslutsatsen att det nu inte är rätt tidpunkt att ta ställning till enskilda förslag, som kommit fram i motioner, är däremot märklig. Aldrig någonsin har det varit så angeläget att stimulera det enskilda sparandet som det var när motionen väcktes och som det är just nu. Under en rad av år har inte inflationsoch ränteförhållandena varit i takt, och därigenom har de skapat en orimlig situation på sparmarknaden. Hela tiden har det varit och är småspararna — för vilka banksparandet är något naturligt och bekvämt — som kommit i kläm. Visserligen växer siffrorna för varje år i deras sparbanksböcker i takt med insättningar och ränteinföringar. Men detta är ju mest något av en synvilla. Sanningens minut inträder då man för sitt uttagna kapital skall köpa varor som man sedan länge sparat till.

Inte på något sätt gagnar dessa ”sparformer” vårt samhälle. Döda föremål i byrålådor bidrar sannerligen inte till att öka vår tillväxt. Riksgäldskontorets obligationer av typ Spar 77, som utbjuds med hjälp av väldig reklam, är ett sätt att hålla inflationsförlusterna lägre än genom banksparande. För dem som inte utnyttjat schablonavdraget vid deklarationen ger de ett nästan fullgott skydd — om den allmänna inflationen hålls inom måttlighetens gräns. För dem som utnyttjat avdraget halveras kanske förlusten jämfört med banksparandet. Detta är naturligtvis hyggligt. Men vilka banker kan konkurrera om insättarnas medel på dessa villkor? Bankerna har till uppgift att sälja Spar 78, att reklamera för dem. Det måste de göra, även om jag föreställer mig att de gör det ganska motvilligt. Kunder som tar ut sparmedel för att köpa Spar 77 är naturligtvis inte bankernas drömkunder. Därmed intet ont sagt om dessa obligationer, men jämförelsen visar bankspararnas dåliga villkor. Men spararna är ju samtidigt långivare och som sådana oumbärliga. Deras sparade medel ställs till statens, till kommunernas, till näringslivets, till bostadsföretagens osv. disposition. Men hela tiden är det spararna — och då främst småspararna — som är de stora förlorarna, medan låntagarna kammar hem sina inflationsvinster. Bankerna kan inte av egen kraft erbjuda dessa insättare inflationssäkra sparformer. Det är givetvis omöjligt i en så centralstyrd kreditmarknad som vi har i vårt land. Därför måste det för staten — landets i särklass störste låntagare — vara en ovillkorlig plikt att satsa medel så att hushållsspararna åtminstone slipper negativ ränta och för varje år en urholkning av sparmedlen. Bankerna har — som jag ser det — tvingats spela med och därmed underlåtit att informera sina kunder om den faktiska utplundring spararna utsatts för. Den bistra sanningen förtegs länge. I stället för våldsamma protester från detta håll synes det mer ha varit en besvärande tystnad. Denna tystnad bröts för några år sedan. Då meddelades att man tillsatt en kommitté som skulle utreda frågan om ett system för inflationsskyddat sparande. Först i våras var utredningen klar. Det är främst regering och riksdag som har det yttersta ansvaret för sparandets villkor och därmed också för bankernas hushållssparande. Villkoren har länge varit orimliga. Vårt land behöver småspararnas medel. Men för att få till stånd ett ökat sparande är det absolut nödvändigt att på något sätt kompensera spararna för inflationen. De skall inte behöva förlora på att de gör samhället tjänster. Finansutskottet har legat på motionerna om sparandet i snart ett år i avvaktan på de överväganden som alltjämt pågår inom ekonomidepartementet. Jag föreställer mig att utskottet — i likhet med oss motionärer —- förväntat förslag om sparandets villkor. Jag beklagar på alla hushållssparares vägnar att förslag ännu inte kommit. Den gamla regeringen underlät att på allvar tackla problemet. På den nya regeringen har jag naturligtvis förväntningar — och jag förväntar mig att det snart, mycket snart, skall vara dags att övergå från överväganden till handling.

Herr talman! Hela industrivärlden har nu under bortåt fyra år i sträck präglats av stagnation och låg tillväxt. Därmed har det tidigare konjunkturmönstret under efterkrigstiden brutits. Det har visserligen inte heller efter oljekrisen saknats ansatser till uppgång i konjunkturen. Men den spontana tillväxtkraften har då varit svag. Den har dessutom motverkats av den restriktiva ekonomiska politik som de ledande länderna genomgående fört. Konjunkturen har därmed aldrig fått möjligheter att skjuta fart på samma sätt som efter tidigare perioder med avmattning. Arbetslösheten har därmed successivt fått allt större omfattning. Massarbetslöshet har för första gången sedan 1930-talet blivit en realitet även i avancerade industriländer. Arbetslöshetssiffrorna har med få undantag hållit sig mellan 5 och 8 96. Det innebär att sammanlagt 12-15 miljoner människor regelbundet gått arbetslösa i OECD-området de senaste åren. Samtidigt har industriinvesteringarna utvecklats svagt till följd av överkapaciteten i många branscher. Inflationstakten har efter hand pressats ned i de länder som medvetet accepterat arbetslösheten för att få ned priserna. Genomsnittligt har ändå takten i prisstegringarna legat kvar på hög nivå. Det gäller inte minst om prissänkningarna ställs i relation till inkomstökningarna under samma period. Sist men inte minst har den internationella handeln kraftigt störts av det allt vidare gapet mellan länder med överskott i sin utrikeshandel och länder med underskott. Dessa bytesbalansproblem har också utgjort den viktigaste grogrunden för de återkommande valutakriserna och under senare tid också för en spirande protektionism. Allt tyder dess värre på att även 1978 internationellt sett blir ett ekonomiskt svagt år. Världsekonomin har under det senaste halvåret utvecklats betydligt långsammare än vad de flesta bedömare i Sverige och utomlands tidigare funnit anledning att räkna med. Det ur svensk synpunkt mest oroande är att avsaktningen i tillväxttakten främst gör sig gällande i de västeuropeiska industriländerna, dvs. i de delar av världen där svensk exportindustri har sina viktigaste avsättningsområden. Nr 42 Till denna utveckling bidrar liksom tidigare den mycket restriktiva Onsdagen den finanspolitiken i de stora industriländerna. Ur svensk synpunkt intar 7 december 1977 därvid Västtyskland en strategisk roll, men också ett land som Japan = tycks i stort sett vara berett att behålla sin restriktiva politik, trots re — Den ekonomiska kordstora överskott både i handeln med andra länder och i bytesbalansen. = politiken m.m. Konsumtionstillväxten blir därigenom inte tillräcklig för att kapacitetsutnyttjandet skall förbättras. Det innebär i sin tur att också industriinvesteringarna fortfarande utvecklas mycket svagt. Sveriges stora andel av kapitalvaror i sitt exportsortiment utgör i detta sammanhang en extra belastning. Den nuvarande expansionstakten i Västeuropa är inte heller tillräcklig för att märkbart öka efterfrågan på arbetskraft. Tvärtom finns det, som finansutskottet framhåller i sitt betänkande, uppenbara risker för att arbetslösheten ute i världen ytterligare kommer att öka från den redan mycket höga nivån. Det gäller inte minst därför att så stor del av investeringarna görs i arbetskraftsbesparande syfte och inte i första hand för att öka produktionskapaciteten. Det enda som skulle kunna ändra på denna bild på kort sikt skulle vara en omläggning av den ekonomiska politiken i de stora länderna, i de tunga ekonomierna. Någon mera uttalad vilja att bedriva en mer expansiv politik finns det som sagt dock tyvärr inte i t.ex. Västtyskland. Expansionstakten hålls där nere med hänsyn till priserna även om det går ut över sysselsättningen. Under alla förhållanden kan man inte vänta sig någon särskilt omfattande stimulans av den svenska ekonomin via vår export förrän tidigast under senare delen av 1978. Sverige är mer än de flesta länder beroende av sin utrikeshandel för den industriella tillväxten och för att upprätthålla en hög levnadsstandard. Därför får med nödvändighet en så långvarig och djup internationell lågkonjunktur som den under de senaste åren kraftiga verkningar på den svenska ekonomin. Det dröjde dock ganska länge innan 1974-1975 års internationella konjunkturnedgång fick verkligt genomslag i Sverige. Det hängde framför allt samman med de kraftiga prishöjningarna på flera av våra viktigaste egna exportråvaror samtidigt med höjningarna av oljepriserna. Under det att oljeprishöjningarna blev bestående blev däremot de höga priserna på våra egna exportvaror av kortvarig natur. Därmed träffades också Sverige med full kraft av den internationella lågkonjunkturen. Verkningarna blev dock annorlunda i Sverige än i många andra länder genom den medvetna satsningen -— i stor, för att inte säga fullständig, enighet — på att hålla arbetslösheten tillbaka. Däremot blev bl.a. effekterna på exportvolymen och på bytesbalansen desto kraftigare genom att 1974 och 1975 års exportprishöjningar åtföljdes av kraftiga ökningar både av inkomstnivån och av den privata och offentliga konsumtionen. I den situation med försämrade bytesförhållanden som därefter inträffat har de svenska exportvarorna därmed kommit att framstå som alltför 163 dyra i konkurrensen på världsmarknaden. De svenska exportföretagen har inte bara fått bära sin andel av avsaktningen i världshandeln utan dessutom förlorat marknadsandelar såväl till traditionella konkurrenter i industriländerna som till nya konkurrenter utanför Europa. Arbetslöshetsproblemen i Sverige har kunnat bemästras bara genom de medvetna åtgärder som regeringen satt in på flera fronter samtidigt. En typ av åtgärder har direkt tagit sikte på att få fart på exporten, underlätta avvecklingen av de stora lager som har byggts upp i basindustrierna och att göra svenska varor attraktivare i Sverige i konkurrens med importen. Devalveringen och den sänkning av arbetsgivaravgiften som riksdagen nu skall besluta om har just den inriktningen. En devalvering får sin stora betydelse först på något längre sikt. I ett övergångsskede kan den t.o.m. leda till en viss försämring av bytesbalansen till följd av de högre importpriser som blir en oundgänglig följd av en sådan åtgärd. De positiva effekterna på exportvolymen av valutakursändringarna kan väntas först under 1978 och nå full effekt först 1979. Redan nu kan man emellertid också finna exempel på att devalveringen skapat ökade säljmöjligheter för exportnäringarna. En andra grupp av åtgärder har omfattat olika arbetsmarknadsoch industripolitiska insatser för att förhindra friställningar och nedläggningar i sådana företag och branscher, där svårigheterna bedömts vara av övergående art. Här har regeringen utnyttjat i stort sett hela den katalog av åtgärder som utvecklats under de årtionden vi bedrivit en aktiv konjunkturpolitik här i landet. I stor utsträckning har det rört sig om utbildning i företagen med stöd av den s.k. 25-kronan, AMS-utbildning och beredskapsarbeten. Men staten och kommunerna har också bidragit till att hålla hjulen i gång genom att tidigarelägga byggen och planerade inköp av materiel till bl.a. SJ och televerket. Därutöver har de olika investeringsstimulerande åtgärderna, som t.ex. det särskilda investeringsavdraget och motsvarande bidrag, förlängts i flera omgångar. Den tredje typen av åtgärder utgörs av de egentliga krispaketen. De har som är väl känt i stor utsträckning satts in i sådana näringar som varvsindustrin, sjöfarten, stålindustrin och tekoindustrin. Gemensamt för dessa näringar är att det finns en betydande internationell överkapacitet och att stora lättillgängliga råvarufyndigheter tagits i anspråk de senaste åren. Det finns därför inte förutsättningar att driva verksamheten i samma omfattning i Sverige som tidigare med vårt relativt höga kostnadsläge. Det gäller i de fallen att rädda och utveckla de mest livskraftiga delarna och söka underlätta omställningen till annan verksamhet antingen inom det gamla företagets ram eller genom att skaffa ersättningsindustri. Det är en svår uppgift även i goda tider och kräver dessutom som regel så stora kapitalinsatser på en gång att statlig medverkan blir något av ett ”måste” för att det skall lyckas. Den fjärde gruppen av åtgärder utgörs av de klart framtidsinriktade näringspolitiska åtgärder som satts in för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet på lång sikt och därmed underlätta en framtida utbyggnad av produktionsapparaten och en ökning av arbetstillfällena. — Nr 42 Till den typen av åtgärder hör bl.a. det s.k. småföretagspaketet. Re Onsdagen den geringen förbereder därutöver bl.a. en utbyggnad av stödet till teknisk 7 december 1977 utveckling och forskning samt av den exportfrämjande verksamheten. — Det finns anledning att särskilt understryka att det har behövts denna — Den ekonomiska bredd på insatserna för att klara sysselsättningen så pass bra som vi ändå politiken m.m. har gjort i vårt land. Jag vågar säga att ingen regering under efterkrigstiden har ställts inför så svåra problem som vi nu har att brottas med. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att arbetslöshetssiffran i Sverige kunnat hållas vid och under 2 26. Det totala antalet jobb har fortsatt att öka, men det har varit i en långsam takt. I nästan alla med Sverige jämförbara länder ligger arbetslösheten tre till fyra gånger högre, dvs. mellan 5 och 8 96. Arbetslöshetsproblemen i Sverige finns framför allt på sådana orter där större företag permitterat eller lagt ner tillverkningen och näringslivet i övrigt är ensidigt. Mest oroande är kanske ändå ungdomsarbetslösheten, som förblivit hög trots de omfattande insatserna från både staten och kommunerna. Ytterligare insatser är här nödvändiga — också från kommunernas sida. Även när det gäller ungdomsarbetslösheten är dock talen betydligt högre i andra länder.

Det är ett tillfälle som vi måste ta till vara för att få in den ekonomiska utvecklingen i lugnare banor. Kampen mot inflationen måste med andra ord ges ännu större vikt. Därvid blir de åtgärder som vidtas för att hålla kostnadsutvecklingen i schack av avgörande betydelse. Sammantaget innebär de olika åtgärderna på den ekonomiska politikens, industripolitikens och arbetsmarknadspolitikens område —- som jag understrukit häri kammaren tidigare — att de sysselsättningsfrämjande insatserna nu har en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land, inte ens under djupa kristider. Sysselsättningen har satts främst, och det är vad medborgarna har rätt att kräva i en modern välfärdsstat. Motståndet på exportmarknaden har emellertid samtidigt inneburit att vi i stor utsträckning har fått skjuta kostnaderna för sysselsättningsoch strukturpolitiken framför oss genom ökad upplåning i utlandet. Mycket litet har ännu kunnat betalas genom exportinsatser. Det ställer oss utan tvivel i svårigheter för den närmaste framtiden. Med en fortsatt restriktiv politik i för Sverige viktiga exportländer och utan en mera markerad internationell konjunkturuppgång kommer Sverige att i större utsträckning än hittills tvingas välja mellan att dra ner sysselsättningsambitionerna och att dra på folkhushållet en låneskuld som innebär bördor långt in i framtiden. Det är det val vi står inför om inte efterfrågesituationen 165 utvecklas positivt runt om i vår omvärld. Det vi själva i första hand kan göra är att anpassa kostnadsläget på ett bättre sätt till vår omvärld. Genom bl.a. sänkningen av den svenska valutakursen har regeringen lämnat sitt bidrag till denna utveckling. Därigenom bör vi åtminstone delvis kunna ta igen det som har gått förlorat av vår tidigare andel i världshandeln. Men för att den svenska utrikeshandeln och ekonomin i stort sett skall komma i balans igen måste vi också sätta vår lit till en uppgång i aktiviteten i vår omvärld. Det jag nu sagt innebär inte att det finns skäl att ångra de insatser som är gjorda och att vi förgäves dragit på oss en betydande utlandsskuld. Det dyraste alternativet är alltid arbetslöshet, ekonomiskt men framför allt socialt och rent mänskligt. Och det hade varit alternativet. De som kritiserar utlandsupplåningen och menar att insatserna i krisbranscherna varit alltför omfattande borde också konkret tala om vilka åtgärder det är som varit felaktiga. Skulle regeringen ha medverkat till en snabbare bantning av varvsindustrin, stålindustrin och tekoindustrin, eller på vilka områden skulle man ha hållit igen på alla dessa insatser som är gjorda av omtanke om sysselsättningen? De tal som nämnts i den offentliga debatten beträffande kostnaderna för krispaketen — 25-30 miljarder kronor — är också överdrivna på så sätt att de inkluderar inte bara direkta bidrag utan också lån och statliga borgensåtaganden, som förhoppningsvis inte skall behöva lösas in. Socialdemokraterna har i det längsta hävdat att man skulle ha klarat sig med enbart punktinsatser — med vad man kallar selektiva åtgärder — mot arbetslösheten och att de generella åtgärder som regeringen har vidtagit var felaktiga. Men då skulle man ha tagit på sig en hopplös uppgift. Därför har det inte heller funnits något egentligt alternativ till regeringens sysselsättningspolitik. Den socialdemokratiska kritiken mot regeringen har blivit en kritik för kritikens egen skull och därmed ganska verkningslös trots det tidvis höga tonläget. Jag tror dock att även socialdemokraterna nu mer och mer börjar inse vidden av de problem vi står inför och vilkas orsaker kan sökas flera år tillbaka i tiden. Detta borde ge oss ökade förutsättningar att ta oss an de ekonomiska problemen med gemensamma tag. Gunnar Sträng ville för en tid sedan ge sken av att oppositionspolitik kunde jämföras med skuggboxning. Ja, så som socialdemokraterna under drygt ett år bedrivit oppositionspolitik kan det vara berättigat med en sådan beskrivning. Men ett oppositionsparti har också möjligheter att på ett mer konstruktivt sätt bidra till den politik som förs. Det har inte minst vi i centern demonstrerat många gånger under vår tid i opposition. Socialdemokraterna har däremot under sitt år i opposition valt spegelfäkteriet framför att på allvar bidra med de konstruktiva förslagen. Herr talman! Framför oss ligger alltså ytterligare ett år, där kostnaderna för en aktiv sysselsättningspolitik i stor utsträckning måste betalas med lån i utlandet. Först därefter kan en internationell uppgång i förening med de vidtagna valutakursförändringarna och andra åtgärder som vi själva har genomfört väntas ge ökad draghjälp åt exportindustrin. För regeringen är dock nu liksom tidigare vägvalet klart: sysselsättningen måste sättas främst. En mera markerad anpassning av den ekonomiska politiken till det internationella mönstret skulle också vara att riva ner mycket av det som vi har lyckats att försvara under de gångna två lågkonjunkturåren. Det finns också skäl att understryka att vi kan bedriva en sådan politik just därför att vår ekonomi i grunden är stark. För det är i många avseenden ett uttryck för styrka och inte för svaghet att under ytterligare ett år kunna ta på sig vad det kostar att driva en från omvärlden avvikande sysselsättningspolitik. Det finns också all anledning att hysa optimism beträffande det svenska näringslivets förmåga att hävda sig när de nuvarande påfrestningarna väl är övervunna. Men det vore samtidigt ansvarslöst att inte erkänna att fortsatta stora underskott i utrikesaffärerna och i statens budget år efter år både gör oss mer sårbara i kommande lågkonjunkturperioder och lägger ökade bördor på den generation som kommer att vara aktiv i arbetslivet under 80-talet. Jag kan försäkra att regeringen har samma synsätt på de nu förutsedda underskotten i statens budget och i handelsoch bytesbalansen som finansutskottet ger uttryck för i sitt utlåtande. Det gäller därför bl.a. att pröva alla möjligheter att hålla utgifterna tillbaka i den budget som skall läggas fram efter jul. Samtidigt måste man vara på det klara med att möjligheterna att göra mer avsevärda besparingar inte är så stora utan att det allvarligt inkräktar på det sociala trygghetssystemet. Återhållsamheten måste därför också sätta sin prägel på andra samhällssektorer, om dagens obalansproblem skall kunna övervinnas inom rimlig tid och utrymmet kunna vidgas för produktiva investeringar. När LO:s ordförande för en tid sedan berörde frågan om de resurser som under åren framöver krävs för att klara åtagandena gentemot pensionärerna både när det gäller pensionerna och vårdmöjligheterna, tolkades detta som om han ifrågasatte värdesäkringen av pensionerna. Dess bättre har dock både Gunnar Nilsson och Olof Palme senare tagit avstånd från alla sådana tankar. Men i ett avseende kan det ändå finnas anledning att dröja vid de synpunkter som Gunnar Nilsson utvecklade. Jag vill gärna säga att var och en som försöker underblåsa en opinion mot regeringen för att den inte tillräckligt starkt försöker hävda realinkomsterna för de aktiva grupperna bör besinna fakta innan man går vidare med den opinionsbildningen. Till fakta räknar jag att redan gjorda utfästelser ställer krav på en större kaka att dela än den vi har i dag. Sedan några år tillbaka lånar vi utomlands just därför att den egna kakan inte räcker. Detta är vårt gemensamma utgångsläge. Vi har också gemensamt lovat ett ökande antal pensionärer värdesäkra pensioner, och vi har lovat dem som bara har folkpension eller folkpension och en liten ATP en viss standardökning. Vi har lovat att bygga ut åldringsvård och långtidsvård. Vi har gjort åtaganden när det gäller barnsomsorgen. Vi måste kompensera barnfamiljerna för prisökningarna. Att de människor som trots alla ansträngningar blir arbetslösa skall ha samhällets stöd betraktar vi också som självklart. Men låt oss då också erkänna att kakan måste bli större, om vi skall klara detta utan fortsatt upplåning. Sammantaget innebär det jag nu redovisat helt enkelt att det är vi som tillhör de aktiva grupperna som under ett övergångsskede måste ta på oss uppoffringarna. Detta gäller i första hand dem av oss som har ett tryggt och relativt inkomstbringande jobb — som löntagare eller som företagare. Ju mer de aktiva grupperna kräver, desto svårare blir det att klara löftena till pensionärer, till handikappade och till andra svaga i samhället. Det sambandet lär vara ofrånkomligt. Herr talman! Från regeringens sida har vi klart sagt ifrån att de åtaganden jag redovisat skall infrias. Vi utgår från att svenska folket skall vara berett till den solidaritet med de svaga i samhället som detta kräver.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt och andra socialdemokratiska talare har utförligt belyst vår syn på dagens debattämne. Jag kan därför begränsa mig till några allmänna reflexioner. En debatt i riksdagen har bl.a. till uppgift att ge allmänheten upplysningar om avgörande politiska frågor. Människorna skall få besked. Det kan de få på olika sätt. Vi har just hört ett ganska långt anförande av statsminister Fälldin.

Det är också en typ av besked. Men en sammanfattning av dagens debatt ger tyvärr vid handen att den borgerliga regeringens företrädare och försvarare inte har lyckats ge de besked som människorna i en orolig tid vill ha. De allvarliga frågorna förblir obesvarade: Hur går det med jobben? Hur går det med de stora underskotten i bytesbalans och budget? Hur blir framtiden? De obesvarade frågorna hänger kvar i luften. Det känns därför ödsligare än vanligt i denna kammare. Jag har under den senaste tiden rest rätt mycket i vårt land. Detsamma gäller många andra socialdemokrater. Vår erfarenhet är att det politiska intresset är större och mer allvarsmättat än kanske någonsin tidigare. Det beror inte på ett ökat intresse för några enskilda personer. Det beror framför allt på den oro och osäkerhet som människorna känner, på en ökad fruktan för framtiden som alltmer börjar breda ut sig i vårt land. Men oron speglar inte en känsla av uppgivelse. Många människor är i dag beredda att aktivt medverka för att lösa problemen, för att möta en hotfull framtid med konstruktiva insatser i politiken, på jobben, i vardagslivet. Denna vilja till aktiv medverkan är vår viktigaste tillgång i dag. Den måste växa sig än större och komma att omfatta fler människor. De problem vi i dag upplever måste vi tillsammans arbeta oss ur. Detta är en avgörande insikt. Denna breda vilja till ansvar för att lösa dagens problem och framtidens måste läggas till grund för en bred folklig politik. Om resultatet uteblir, om viljan till insatser skingras av pessimismens handlingsförlamning, då riskerar vi att mista det viktigaste, folkets gemensamma kamp för en bättre framtid. Med denna utgångspunkt måste en granskning av regeringens politik och brist på politik bli kritisk. Jag vill här nämna sex områden där regeringen enligt vår uppfattning riskerar att undergräva vår nations möjligheter att skapa en god framtid för vårt land. Det är först och främst uppenbart att vårt land saknar en samlad ledning. I viktiga sakfrågor är regeringen djupt splittrad. Den inbördes kampen mellan de tre regeringspartierna utspelas delvis inför öppen ridå. När behovet av samlad handling är som störst hotar landets regeringschef de andra två regeringspartierna med nyval. I stora och viktiga politiska sakfrågor ersätts en möjlig bred parlamentarisk samling med en förlamande splittring i den trängre regeringskretsen. Herr Bohman åberopade för en stund sedan professor Erik Lundberg som sanningsvittne, kronvittne. Jag vill säga att när Erik Lundberg nyligen i en stor intervju i en tidning skulle peka på svårigheter i vår situation i Sverige i dag, så var en av de avgörande faktorer han pekade på, att vi har en mycket svag regering. En mycket svag regering, herr Bohman! Det beror ju, herr talman, inte på att regeringen skulle ha ett dåligt parlamentariskt underlag. Den har tvärtom ett starkare parlamentariskt underlag än vi väl någonsin hade. Det beror på att den inte för en handlingskraftig politik. Ni har i val fått ert uppdrag att regera. Och det är ett konstitutionellt faktum att det är ni som har avgörandet. Vi är självfallet beredda till nyval när ni bestämmer er för att det är den bästa utvägen ur de självpåtagna svårigheter ni nu tillåter förlama er. Men till dess blir mitt enkla råd: Sätt i gång och regera. Gör alla de kompromisser vi vet att ni kommer att göra. Och gör dessa kompromisser snabbt så att ni kan ta en samlad ledning för vårt land under den tid ni har. Det är detta människorna förväntar sig av en regering, särskilt i tider av svårigheter. Det andra området jag vill nämna är den ekonomiska politiken. I år har vi för första gången sedan det här landet sist hade en borgerlig regering en klar minskning av vår samlade produktion. Vi har rekordhöga prisökningar. När Thorbjörn Fälldin nyss sade att vi måste lägga ännu större vikt vid kampen mot inflationen var det ju ett s.k. understatement. Vi har en inflation som ligger långt över genomsnittet för Europa. Arbetslösheten har ökat. Allvarligast är den kraftiga ökningen av ungdomsarbetslösheten. Industriinvesteringarna sjunker kraftigt. Underskottet i bytesbalansen ökar snabbt. Detsamma gäller budgetunderskottet. Den offentliga sektorns finansiella sparande rasar. När det gäller ekonomin blir 1977 det sämsta året i mannaminne. Detta beror inte bara på en dålig borgerlig ekonomisk politik. Det beror också i hög grad på internationella företeelser som den borgerliga regeringen i och för sig inte kan lastas för. Och jag har i alla mina anföranden de senaste månaderna sagt att vårt land naturligtvis fått uppleva svårigheter även om vi haft en socialdemokratisk regering, på grund av dessa internationella faktorer. Men detta fritar på intet sätt regeringen från de allvarliga misstag som den begått i den ekonomiska politiken. Det är tvärtom så att i svåra tider är det särskilt allvarligt med en dålig politik. Jag skall här inte uppehålla mig vid de redan gjorda misstagen, utan endast framföra två bestämda varningar. Jag vill i förbigående säga att ni väldigt mycket har uppehållit er vid det förflutna. Herr Wachtmeister talade om avtalsrörelsen 1975 och sade att man var nära ett ettårsavtal. Det är alldeles fel. Jag var i hög grad med i den avtalsrörelsen. Det var ju så att båda parter begärde att, för att lösa upp en hopplös situation, regeringen måste gå före och göra upp med de offentliganställda. Först därefter kunde förhandlingarna komma i gång. Nu till mina varningar. Den första varningen gäller den budget som den borgerliga regeringen lägger fram i januari. Jag vill understryka det allvar som finansutskottet tillmäter denna budget och det budgetunderskott som budgeten kommer att innehålla. Det är endast regeringen som har den nödvändiga apparaten för den beslutsamma budgetbehandling som krävs i dagens situation. Vi räknar från oppositionens sida med att regeringens exklusiva möjligheter i detta avseende kommer att tas till vara och att de alarmerande rapporter om budgetunderskottets storlek, som då och då har lämnats i pressen, inte kommer att infrias. Det är ni som är ansvariga för att det budgetunderskott som presenteras i januari kommer att vara samhällsekonomiskt försvarbart och att det blir förenligt med ett brett ansvar för den ekonomiska utvecklingen och förtroendet för svensk ekonomi. Den andra varningen gäller er politik på något längre sikt. Vi minns alla vad som hände i valrörelsen. Det var, för de borgerliga partierna, de stora löftenas valrörelse. Ni for land och rike kring och lovade. När ni efter valet satt i kanslihuset och hade en betryggande majoritet här i riksdagen, visade det sig snabbt att löftena inte var allvarligt menade. Då stundade besvikelsens tid för många av era väljare. Och redan de få löften ni ändå ansåg er tvungna att infria medverkade till en ansvarslös finanspolitik och ökade klyftorna i vårt samhälle. Därom har vi talat och därom kommer vi ofta att tala i framtiden. Men det är på sätt och vis än värre att ni inte tycks ha lärt er någonting av dessa för er och för det svenska folket så dyrköpta erfarenheter. När den borgerliga regeringen genomförde sin senaste devalvering angrep vi vid sidan av ekonomiminister Bohmans lösmyntheter devalveringen framför allt därför att den inte ingick i en målmedveten ekonomisk strategi. Den åtföljdes inte av återhållsamhet utan av en mycket kraftig försvagning av finanspolitiken. Redan veckorna efter devalveringen lovade regeringen bort 17-18 miljarder kronor i budgetförsvagningar. Och jag ställde redan i den allmänpolitiska debatten frågan hur detta skall kunna förenas med förtroende för fasthet och konsekvens i den ekonomiska politiken. Men denna linje fullföljs oförtrutet. Ty vad riksdagen i dag diskuterar är inte den borgerliga regeringens strategi för att genom återhållsamhet och realism ro en äventyrlig devalvering i hamn. Det är inte heller den borgerliga regeringens förslag att komma till rätta med det stora budgetunderskottet som vi diskuterar. I stället diskuterar vi och skall snart fatta beslut om de stora och framtida skattesänkningar som regeringen föreslagit utan, som det förefaller, en enda tanke på att detta måste betalas. Det är en försvagning av statsfinanserna med kanske ett tiotal miljarder och en ännu större inteckning för 1979 om ytterligare försvagningar som vi nu erbjuds att besluta om. Det är alltså en fullkomlig skenbild man ger då det här talas om återhållsamhet. Vad vi erbjuds att besluta om är mycket stora budgetförsvagningar. Ibland misstänker man att den enda klara tanke som ryms bakom denna äventyrliga politik är den som i det gamla monarkiska talesättet uttrycks med orden: efter oss syndafloden. Det har förts en debatt om pensionärernas villkor. Den har hämtat bränsle från tillspetsningar och förvanskningar av uttalanden som gjorts av LO:s ordförande. Jag har lagt fast socialdemokratins syn på dessa frågor. Ingen behöver i dag tvivla om var socialdemokratin eller var fackföreningsrörelsen står. Våra utfästelser ligger fast. Vi kommer också i framtiden att stå främst i kampen för pensionärernas trygghet. Men visst finns det i dag anledning att diskutera pensionärernas villkor. I den kommun där vår debatt äger rum regerar en borgerlig trepartimajoritet. Denna borgerliga samling har nu beslutat att ett pensionstillägg till de sämst ställda pensionärerna inte längre skall utbetalas. Det sägs vara ett viktigt inslag i nödvändiga besparingar. Och vidare: aldrig förut har i detta land en så stor del av pensionärernas rättmätiga pensioner, vård och service finansierats genom upplåning. Av denna upplåning är stora belopp hämtade i utländska banker. Ändå har regeringen nu föreslagit stora skattesänkningar utan täckning. Aldrig tidigare har en regering varit. så benägen att tumma på de samhällsinkomster som är den yttersta garantin för pensionärernas trygghet. Inte på 44 år har en regering funnit det rimligt att utfärda stora skattesänkningslöften utan att samtidigt tala om hur samhällets utfästelser till pensionärerna skall betalas. Detta, herr talman och våra kolleger i landets riksdag, är den viktiga frågan om pensionärernas trygghet. Och jag menar uppriktigt: Den som i dag eller i morgon röstar för en indexreglering av skatterna, han eller hon riskerar att sätta utfästelserna till pensionärerna i fara. Jag vill härmed gå över till det tredje området, där allvarlig kritik kan riktas mot den borgerliga regeringens politik. Det gäller de ökade klyftorna, risken för en splittrad nation. Också det handlar om indexregleringen av skatterna och om förmånerna till de redan väl ställda. Det handlar om centerns myckna tal om låginkomsttagare. Vi har fört denna debatt tidigare. Jag hävdade i somras att centern genom sitt stöd åt tanken på en indexreglering av skatten svek den kamp socialdemokratin i, trots allt, ett visst samarbete med centern tidigare fört för att värna de sämre ställdas intressen. Dessa mina förmodanden dementerades uttryckligen på den centerstämma som då pågick. Jag och alla andra fick veta att en indexreglering skulle kompletteras med andra skattesänkningar som gynnade låginkomsttagarna. Jag kan nu erkänna att jag misstänkte att detta endast var en pressad partilednings försök att undvika kritik. I dag är denna min misstanke besannad, ty vad som hänt är följande: Regeringen har föreslagit en indexreglering utan något som helst förslag om hur låginkomsttagarna skall kompenseras genom andra åtgärder. Och dessutom: Det finns tydligen en borgerlig enighet i skatteutredningen om ytterligare skatteförändringar för 1979. Dessa ytterligare skatteförändringar betyder att den som tjänar 30 000 kr. inte får ett öre i ytterligare skattesänkning, den som tjänar 50 000 kr. får 210 kr., den som tjänar 200 000 kr. får 1 340 kr. Dessa ytterligare skattesänkningar skall läggas ovanpå en indexreglering. Det sammanlagda resultatet blir att den som tjänar 200 000 kr. får en skattesänkning som är sex gånger större än skattesänkningen för den som tjänar 50 000 kr. Den borgerliga regeringens skattepolitik har, såvitt jag vet, inte kommenterats av den borgerliga regeringens regeringschef sedan centerstämman hölls. Därför vill jag fråga Thorbjörn Fälldin: Är detta den komplettering till låginkomsttagarnas fördel som statsministern förutskickade på centerstämman i juni? Jag är övertygad om att det inte bara är jag som är intresserad av ett svar på denna min fråga. Därför kommer jag att hålla på tills statsministern ger ett klart svar på frågan. Jag vill övergå till område nummer fyra. Det gäller energipolitiken. Jag skall kanske inte i onödan plåga närvarande folkpartister och moderater, även om de själva nu skördar vad de sådde, när de i valrörelsen inte vågade ta en debatt om energipolitiken. Jag tvekar att åberopa Bohman, för då jagar jag kanske upp honom i talarstolen. Han har stått här upp och ner i gott och väl två timmar i dag, och han hann med mycket. Han hann läsa dikter. Jag står ut med mycket när jag hör herr Bohman, men när det gällde den dikt som handlar om min och min hustrus mest älskade sommarängd på Fårö hotade herr Bohman, om jag förstod honom rätt, att lägga sig med en ros i munnen, och det tycker jag kanske är mer än vad man skall behöva stå ut med. — Men — Nr 42 under den långa tid herr Bohman hade till sitt förfogande, och trots de upprepade frågor han fick av Gunnar Sträng, kunde han inte med ett ord beröra energipolitiken. Det är ju litet jämmerligt att undvika frågor, att kanske drömma sig till det där ögonblicket med rosen i munnen — Den ekonomiska för att slippa svara på frågor om ett av de viktigaste problemen i landet = politiken m.m. i dag. Men låt mig ändå i korthet beklaga att den energipolitik som vi i bred parlamentarisk enighet fattade beslut om 1975 och som då gjorde Sverige till ett föregångsland i världen nu har förötts till ett miljardslukande kaos. Låt mig tillfoga några reflexioner. Thorbjörn Fälldin gick personligen och med den auktoritet han då ägde till storms mot det fredliga utnyttjandet av kärnkraften. Det var ett personligt val och ett personligt ståndpunktstagande, som emellertid rörde många människor och var av stor betydelse. Men nu sitter han där han själv har satt sig. Resultatet av centerns moraliskt uppdrivna kärnkraftsmotstånd är att kärnkraftsreaktorerna fortsätter att arbeta. Det torde ha producerats nära nog lika mycket avfall från kärnkraftverken under den borgerliga regeringens 15 månader som under all tid dessförinnan. Detta har redan skett och kan inte göras ogjort. Under hela året har centerpartiet sökt skapa förväntningar om att Barsebäck 2 skulle stoppas. Det finns väl i dag knappt någon som inte är övertygad om att denna reaktor kommer att få fortsatt tillstånd till drift. Ytterligare ett betydande antal kärnkraftsreaktorer är under byggnad, och det kan inte undanhållas människorna. Vad vi tyvärr kan se framför oss är en pinsam och plågsam process, där centern kommer att tvingas till svek efter svek mot sina vallöften. Det beror i och för sig inte i första hand på någon bristande övertygelse. Det beror framför allt på att era föreställningar, eller i varje fall de föreställningar ni försökt inge människorna, inte stämde med verkligheten —- inte den praktiska verkligheten och inte den politiska verkligheten. Statsminister Fälldin talar stundom om nödvändigheten att samla nationens krafter i en bekymmersam tid. Han gjorde det i dag också. Han talade om gemensamma tag. Det är förståeligt. Regeringen har stora svårigheter, och jag kan instämma i önskemålet om en uppslutning kring väsentligheter för att i en svår tid klara landet. Det främsta bidrag centerpartiet kan ge till en sådan samling av krafterna, det är att ge upp sin energipolitik. Den har redan vållat landet stor skada och stora ekonomiska förluster. Och dessa skador och dessa förluster kommer att bli allt större om ni inte lägger om politiken, ger upp. Jag kan möjligen förstå att ni kan behöva ytterligare någon tid på er, t.ex. för att kunna säga att ni numera är övertygade om att man löst säkerhetsfrågorna på ett tillfredsställande sätt. Men tiden är knapp. I dag lade KBS-utredningen fram sina synpunkter. Och Vattenfall har ansökt om att få sätta reaktorn Ringhals 3 i drift. Vi diskuterade det här i våras och var då överens om att sex veckor var en rimlig tid för 173 rekomma. Då ställer jag frågan: Kan Thorbjörn Fälldin här i kväll utfästa att ett sådant besked kommer att ges före den 1 februari? Och jag upprepar frågan för att ni skall hinna fortsätta den interna överläggningen om Den ekonomiska svaret: Kan ni utfästa er att före den 1 februari ge besked enligt vill politiken m.m. korslagen — som tvingar till besked, ett ja eller ett nej — om ett sådant idrifttagande får ske eller ej? Det blir nämligen, herr talman, verkningslöst att tala om samling av nationens krafter så länge det största regeringspartiet framhärdar i en politisk linje i en viktig fråga som så klart avviker från riksdagsmajoritetens sakligt grundade uppfattning. Det blir i stället så att man allvarligt splittrar landet. Regeringschefen och hans parti, eller delar av hans parti, blir därmed ett allvarligt hinder för den samling av krafterna som man i nästa andetag säger sig eftersträva. Jag övergår nu till bostadspolitiken. Under årets första månader påbörjades 20 926 färre lägenheter än under motsvarande period ett år tidigare. Vi riskerar härmed att igångsättningen i år blir mellan 10 000 och 15 000 lägenheter färre än vad som är rimligt och önskvärt. På många platser börjar bostadsbristen åter märkas. Riskerna för en omfattande framtida bostadsbrist ökar snabbt. Samtidigt ökar byggnadsarbetarnas arbetslöshet. I oktober var närmare 4 96 av byggnadsarbetarna arbetslösa. Enligt länsarbetsnämndernas prognos kommer den genomsnittliga arbetslösheten bland byggnadsarbetarna att bli 9 000 under det första kvartalet 1978. Detta sker samtidigt som antalet byggnadsarbetare minskar, och hela denna process kan snabbt sprida sig till byggmaterielindustrin. Det är denna oacceptabla utveckling vi varnat för under hela året: ökad arbetslöshet för byggnadsarbetare och arbetare inom byggmaterielindustrin, ökad bostadsbrist. Och vi har ständigt förenat våra varningar med konkreta och detaljerade förslag till åtgärder. En del av dessa åtgärder har regeringen med stort dröjsmål genomfört. Andra förslag har man inte ens funnit värda en seriös diskussion. Så har regeringens passivitet lett till att våra varningar håller på att besannas. Nu måste ni samla er till krafttag på det här området. Vi behöver bostäderna. Vi behöver byggnadsarbetarnas arbetsinsatser. Och vi behöver den draghjälp till stora delar av svensk industri som ett ökat bostadsbyggande skulle ge. Jag kräver besked av statsministern om vilka ytterligare insatser regeringen avser att sätta in och när de skall sättas in. Herr Fälldin talade mycket om att man här skall öka kakan. Men varför skall man då inte utnyttja denna industri som producerar varor som vi behöver, och som dessutom är importsnål, i stället för att låta industrin gå ner, arbetarna bli arbetslösa och ungdomen utan bostäder? Öka bostadskakan! Det är till gagn för alla i samhället. Låt mig till sist övergå till det sjätte området: Framtidstron. Och låt mig återknyta till erfarenheter jag gjort runt om i vårt land. Det finns | 174 ingenting som väcker ett så stort intresse som diskussioner om framtidens möjligheter. Det finns därför ingenting som i dag är viktigare än att återupprätta tron på framtiden i vårt land. Man kan fråga sig varför intresset är så stort. Jag tror att förklaringarna är ganska enkla. Regeringen utsår tyvärr en anda av misstro och pessimism som människorna instinktivt vänder sig emot. Människorna måste ha tilltro till framtiden. Vi måste hålla förhoppningarna om en bättre framtid levande. Vi måste få människorna att tro på att vi genom vårt eget arbete och genom våra egna ansträngningar kan lösa dagens problem. En framtid som visserligen kan komma att ställa hårda krav på oss, men som likväl kan ge oss den grund vi måste ha för att kunna möta dagens och framtidens problem. Intresset ute hos människorna för att diskutera och gripa sig an framtidens frågor blir därför en sund och riktig reaktion mot borgerlig kverulanspolitik och mot en regering som i alltför hög grad präglas av dysterhetens och splittringens handlingsförlamning. Vi socialdemokrater menar att framtiden kan erövras, nu liksom tidigare. Vi har den ideologiska grunden för en framtidsinriktad politik. Vi har anvisat vårt program punkt efter punkt. Det är det enda politiska programmet för en sakligt grundad framtidstro som i dag finns i vårt land. Det är ett program som andas tillförsikt därför att det bygger på människornas vilja att i solidaritet och framtidstro skapa sin egen framtid. Det uttrycker framtidstro därför att det utgår från solidariteten bland människor. En bättre grund för framtiden kan, herr talman, inte finnas.

Herr talman! Herr Palme ägnade sig mera åt att notera områden som jag inte hade tagit med i mitt anförande än åt att gå in på de områden som jag faktiskt hade tagit upp. Herr Palme ställde några frågor om bostäderna — vad vi avser att göra.

Olof Palme ger bara det allmänna rådet att öka byggnadsverksamheten. Det skulle vara klädsamt om herr Palme ville ange på vilket sätt han menar att man skulle kunna öka den ytterligare. Jag har pekat på en åtgärd som redan är vidtagen, och vi kommer i budgetpropositionen att föreslå ytterligare åtgärder. Så var herr Palme inne på löften i valrörelsen och tyckte att vi från centerns sida hade gått längre än det nu var möjligt att infria. Ja, det är rätt. Vi tog upp vissa områden och förklarade att här vill vi verka. Vi gjorde det under inflytande av samma konjunkturoch framtidsbedömningar som alla andra utgick från vid detta tillfälle. Det lär vara ofrånkomligt. För att betona att det förhöll sig på det sättet vill jag säga till Olof Palme: Hur hade det sett ut om vi hade gått vidare med Stålverk 80? Hur hade det tett sig på de orter där man i dag tillverkar han delsstål om vi hade varit inne i en uppbyggnadsfas för ytterligare ett handelsstålverk? En indexreglering framställer Olof Palme och många andra socialdemokrater som en medveten skattesänkning. Olof Palme och alla andra som sysslat med skatter vet att en indexreglering i princip är att säga att inflationen icke skall få slå på skatterna, medan faktiska inkomstökningar slår på skatterna. Man åstadkommer i princip vad ett fast penningvärde skulle innebära. Men liksom om vi hade ett fast penningvärde har regering och riksdag inte bara möjlighet utan också rättighet att föreslå de ändringar i skatteuttaget som kan vara motiverade av fördelningspolitiska skäl eller som är nödvändiga därför att samhället tar på sig ansvaret för ett nytt område. Det är hela sanningen om indexregleringen. Sedan ställer herr Palme den konkreta frågan vad vi gör åt låginkomsttagarna. Får jag säga att upp till 30 000 kr. — det var det exempel som herr Palme själv tog — kan jag inte se någon skillnad mellan det socialdemokratiska alternativet och det som regeringen står för. Sanningen är ju att det statliga skatteuttaget för människor med upp till 30 000 kr. i inkomst är 2 96. Samtidigt är det kommunala skatteuttaget 28-29 96. Vad gjorde vi? Jo, vi ökade avdraget på slutskatten för att ha en möjlighet att ge just låginkomsttagarna en skattelättnad. I detta avseende har socialdemokraterna inte ändrat på regeringens skatteförslag. Det är ju ovanför den nivån, som herr Palme angav som låginkomstnivån, som också socialdemokraterna har ökat skattelättnaderna. De har gjort det till priset av att det kostar 1,2 miljarder mera och beskyller då regeringen för att vara generös med sina skattelättnader i den budgetsituation vi står inför — när socialdemokraterna har tagit ifrån statskassan 1,2 miljarder mera. Ja, men socialdemokraterna kommer att säga nej till att sänka arbetsgivaravgiften, säger man.

Det är ju den metod man har använt under flera år, och den har visat att det slår fel. Om vi vill göra någonting för låginkomsttagarna, då måste åtgärderna sättas in på den kommunala skattesidan. Herr Palme vet liksom alla andra att denna regering i det syftet har gått ut till kommuner och landsting med extra tillskott för att man skall kunna hålla utdebiteringarna nere. Vad beträffar frågan om energipolitiken vill jag kort och gott säga till herr Palme att villkorslagen säger att endast ett villkor behöver uppfyllas när det gäller Barsebäck 2, och om man uppfyller det villkoret innebär detta ingen ny kompromiss, utan då motsvarar detta vad kompromissen för ett år sedan innebar. Jag förstår inte varför herr Palme känner ett behov av att framställa ett efterlevande av villkorslagen med det innehåll denna riksdag har givit den som en kompromiss. Om man uppfyller villkorslagen i det avseendet innebär det förvisso ingen kompromiss. Herr Palme beskyller mig och andra för att ge föreställningar om energipolitiken som inte stämmer med verkligheten. Men hur förhåller det sig när det gäller sådana föreställningar? Herr Palme sade t.ex. när han var i Sundsvall, att elenergiförbrukningen år 1985 skulle bli så stor att vi måste starta ytterligare två aggregat. Det är inte centerpartistiska utredningar som har visat att behovet inte kommer att ligga vid 159 TWh, utan vid 125, men trots detta säger herr Palme och andra socialdemokrater att vi är tvungna att gå vidare och starta 13 reaktorer. Det måste i så fall ligga andra skäl bakom det tvånget. På frågan om hur lång remisstid man bör ha i anslutning till de förslag som har lagts fram i dag vill jag svara, att jag tycker att det är rimligt att man här anger samma remisstid som Aka-utredningen hade. Jag kan inte se något skäl till att göra den nu aktuella remisstiden kortare. Herr Palme ordar om oron i samhället. Naturligtvis blir människor oroade över sina jobb när de noterar vad som händer runt om i världen, och också vi märker den oron. Men vi möter den med konkreta åtgärder. Jag har redovisat bredden av dessa åtgärder. Jag har visat hur vi utifrån fyra huvudområden kommer att gå in för att hävda sysselsättningen, och jag kom därvid fram till att det till sist blir fråga om ett val. Skall vi hävda sysselsättningen med de resurser som finns i det svenska samhället i dag måste vi ännu en tid finna oss i utländsk upplåning. Det finns en möjlighet till, och det är att öka skatteuttaget på människorna. Socialdemokraterna har inte föreslagit att vi skall öka skatteuttaget. Ni har i stället föreslagit skattelättnader som är 1,2 miljarder större än de lättnader regeringen har föreslagit. Det vore därför bra om herr Palme ville tala om inom vilka områden socialdemokraterna vill att vi skall minska insatserna när det gäller att hävda sysselsättningen — arbetslösheten har tyvärr stigit med 2 96 — så att upplåningen kan minskas. Ni föreslår inte att vi skall ta ut mera skatt av människorna, och ni har sagt nej till område efter område där vi har vidtagit åtgärder. Vid årsskiftet var det t.ex. fel att halvera arbetsgivaravgiften. Nu i efterhand har ni accepterat detta. Men nu är det i stället fel att ta bort de 2 96 som vi nu föreslår. Hur lång tid skall det ta innan ni medger att också den åtgärden i kampen för sysselsättningen var riktig?
Herr talman! Olof Palme säger att människorna vill ha besked om regeringens och oppositionens politik, och det är riktigt. Vi vill också ge dem besked så långt vi kan. Det politiska livet skulle förvisso vara mycket enklare om vi kunde ge klara och bestämda besked om en framtid som vi inte till fullo känner till. Men jag skall ge svar på de tre huvudfrågor som Olof Palme ställde: Hur går det med jobben, med underskotten i bytesbalansen och budgeten och hur blir det med framtiden? Ja, hur går det med jobben? Det finns en oroande hög arbetslöshet, framför allt bland unga människor och på en del håll i landet. Det har förvisso funnits skeden med hög arbetslöshet tidigare, t.ex. i början av 1970-talet, vilket Olof Palme och andra torde erinra sig. Det finns också en väsentligt högre arbetslöshet i många andra länder än i vårt land. En sak är klar: regeringen kommer att satsa allt som är möjligt på att få en så hög sysselsättningsgrad som det någonsin går. Vi har gjort det under det gångna året och kommer att fortsätta med en mycket omfattande satsning, den mest omfattande som någonsin gjorts här i landet. Det är en av anledningarna till att underskottet i budgeten också nu är betydande. Hur går det då för framtiden med de stora underskotten i bytesbalans och budget? Det är många från oppositionen som vill ge ett intryck av att underskotten i bytesbalansen och budgeten har kommit först under de senaste åren. Men våra problem är förvisso inte nya, de har inte kommit plötsligt. En del har sina rötter tillbaka i 1960-talet, en del har vi fått under de senaste åren, en del fortsätter vi att få och en del beror på den internationella utvecklingen. Nu säger Olof Palme att problemen inte bara beror på en dålig borgerlig ekonomisk politik. Det är ett framsteg att han för första gången här i riksdagen använder formuleringen att det inte bara är en dålig borgerlig ekonomisk politik som är grunden till problemen. Vi vill förvisso ta vår del av ansvaret både för regeringsperioden och för beslut fattade under oppositionstid. Men kom ihåg att många av problemen verkligen har sina rötter flera år tillbaka. Olof Palme säger om den kommande budgeten: Lägg inte fram en budget som stämmer med de alarmerande rapporter vi möter i media. Ja, det blir en budget som verkligen har vuxit fram under ett restriktivt budgetarbete. Det har präglats av, som finansutskottet sade inte nu i november utan i maj, en mycket stor restriktivitet. Många myndigheter, organisationer och ledamöter i den här kammaren kommer att bli besvikna över att det inte har funnits utrymme för åtskilliga reformer som man har önskat. Ändå kommer budgeten att präglas av ett betydande underskott, och varför? Ja, det skulle vara möjligt att redovisa en budget med ett väsentligt lägre underskott om man kraftigt ville sänka sina ambitioner, om man ville minska intensiteten i kampen för sysselsättningen och om man ville reducera den sociala tryggheten. Men vi vill inte göra det. Vi finner kampen för att bevara sysselsättningen vara så väsentlig att vi är beredda att redovisa en budget som är präglad också av det ansvaret. Priset för det kommande året blir då ett betydande underskott. Jag vill försäkra att budgetarbetet verkligen präglas en mycket stor restriktivitet och av intensiva ansträngningar att få tillbaka en balans i samhällsekonomin.

Men på väsentliga punkter är det gångna årets politik en fortsättning av tidigare års politik, formad av socialdemokrater i regering med stöd på väsentliga punkter av de nuvarande regeringspartierna i opposition. Vi arbetar och kommer att arbeta för en solidarisk politik, men vi kommer inte att tveka att rätta till gällande lagar även om det skulle komma att kallas för att skapa ökade klyftor; vi vet att det inte är detta det handlar om, utan att rätta till orättvisor som kan finnas på olika punkter. På en punkt gick Olof Palme längre än någon annan talare gjort då det gällt att ge en missvisande, ja, osann bild av regeringens politik. Han sade: Den som i dag röstar för en indexreglering av skatterna, han eller hon sätter utfästelserna till pensionärerna i fara. Detta är en osanning. Olof Palme borde omedelbart ta tillbaka detta om han vill göra anspråk på någon grad av hederlighet i den politiska debatten. Det finns icke något samband mellan de två sakerna. De beslut som har fattats om folkpensioner och tjänstepensioner står fast. De inlägg som på sistone kommit somliga pensionärer att tveka om framtiden har icke kommit från vårt håll. Hur blir det med framtiden? Regeringen har en anda av misstro och pessimism, sägs det. Det får väl bli en uppgift för mediaforskare, statsvetare och historiker att så småningom studera den politiska debatten under det gångna året. Jag tror att de kommer att finna att många av inläggen i pessimistiska tongångar, där man talat om den eländiga situationen i Sverige, kommit från oppositionspartierna och inte från regeringspartierna. Jag vill ge detta besked: Jag och vi inom folkpartiet och vi inom regeringen tror på att Sverige har en framtid.

Vi tror förvisso på framtiden, men vi är medvetna om att det är en framtid med många problem.

Herr talman! 1975 års avtal måste vara en het potatis för socialdemokratin, eftersom både Gunnar Sträng och Olof Palme tagit till orda i frågan. Bakgrunden var att det fanns stora inflationsförväntningar för 1975 och något osäkrare utsikter för 1976. SAF arbetade därför för ett ettårsavtal, som man räknade med skulle bli dyrt på grund av inflationen. Man bedömde det så, att LO under ganska lång tid tänkte sig ett ettårsavtal. Svängningen till ett tvåårsavtal kom definitivt först efter det att avtal hade träffats på det statliga området. Det är alltså fel att påstå att SAF och LO utbad sig att den statliga sektorn skulle göra upp på tvåårsbasis.

Herr talman! Jag har bara sex minuter på mig, så jag hinner inte med herr Knut Wachtmeister. Jag vill bara säga att förhandlingarna mellan SAF och LO bröt ihop, och då bad de att den offentliga sektorn skulle gå före. Herr Mundebo hissade något slags kapitulationsflagg och försökte tala om att det blir ett budgetunderskott som knappast är samhällsekonomiskt tillåtligt. Sedan citerade han mig fel. Jag sade att den som röstar för en indexreglering riskerar att sätta de utfästa pensionerna i fara. Detta är det fundamentala: Sunda statsfinanser är grunden för utfästelserna till de socialt utsatta grupperna. Det är så. Om man systematiskt avlövar statsfinanserna kommer det att uppstå en massa svårigheter i framtiden, när man måste börja höja skatterna så drastiskt som det då skulle behövas. Om vi börjar få budgetunderskott på 30-35 miljarder kronor som finansieras väsentligen i utländska banker är det en fara för välfärdsutbyggnaden. Det är min grundläggande och uppriktiga uppfattning alldeles oavsett herr Mundebos smädelser. Så till herr Fälldin. Vi lade fram sju punkter den 21 april.

Den nedgång som har skett har varit onödig. Den är till väsentlig del en följd av regeringens brist på politik. Det har t.o.m. den av Knut Wachtmeister så omhuldade Arbetsgivareföreningen numera sagt. Sysselsättningen! Hur många jobb ger det att sprida ut 4 miljarder kronor i allmänna skattesänkningar till näringslivet — till både magra och feta, till dem som behöver och till dem som inte behöver? Men hur många jobb skulle det inte ge om man avsatte pengarna i en strukturfond för utveckling av nya produkter, för nya investeringar, för forskning m.m. som skall göra kakan större? Här finns skillnaden. Indexregleringen! I princip sker det ingen förändring. Men det är så som Knut Nilsson och andra har visat att i kronor och ören är det en väsentlig differens mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Det är väldiga hål som skapas i statskassan. Dem måste man fylla med en inkomst som tas av de sämre ställda i samhället — det är moms, kommunalskatter och sådant. Därmed bidrar ni till att öka klyftan — det är självklart. Och vad blir det av kompensationen för låginkomsttagare? — Nr 42 Jag angav ingen gräns vid 30 000 kr. ; heltidsarbetande människor som tjänar 40 000-50 000 kr. har det inte så fett. Men både den skattesänkning som ni föreslår nu och den som ni förespeglar för nästa år ovanpå indexreglering ger alltså den som tjänar 200 000 kr. sex gånger mer än Den ekonomiska den som tjänar 50 000 kr. Är detta centerpartiets förslag till särskild kom = politiken m.m. pensation för långinkomsttagare, så är det en säregen kompensation. Det strider ju helt mot vad ni sade på stämman. Och sedan energipolitiken! Det här var ytterst intressant. Så fick jag äntligen besked om att Barsebäck 2 kommer att få fortsätta. Det är ingen kompromiss längre. Det är bara det att centerpartisterna under hela året har sagt att det blir nog ingenting med Barsebäck 2. Det här beskedet var i och för sig tacknämligt, men det visste vi förut. Men jag ställde frågan: Hur blir det med tillståndet för idrifttagandet av Ringhals 3? Då började Thorbjörn Fälldin tala om någonting helt annat, nämligen behandlingen av KBS-utredningen. Men hur blir det med tillståndet enligt villkorslagen? Den frågan ställde jag i debatten i maj. Efter sex gånger fick jag ett svar. Då sade Fälldin: Bara Vattenfall kommer in med en ansökan, så skall man snart få besked — i stort sett på en gång. Sex veckor tyckte vi var en rimlig tid då. Frågan kvarstår! Enligt denna som jag ser det i och för sig onödiga villkorslag, som ni har hittat på, skall det dock ges besked när ansökan inkommer. En av de få fördelar med denna lag som lagrådet kunde finna var att regeringen inte kunde dra ut på behandlingen av frågan genom ett remissförfarande utan var tvungen att med snabbhet ge besked. Därför kvarstår min fråga: Kan ni utfästa er att före den 1 februari ge besked —- ja eller nejbeträffande idrifttagandet av reaktor 3 i Ringhals?

Herr talman! Jag vet att Olof Palme i nästa omgång har bara några få minuter till sitt förfogande, och jag skall därför inte ställa många frågor. Låt mig få säga följande som svar på de frågor som Olof Palme ställt till mig. Försök inte framställa indexregleringen som en skattesänkning! Jag upprepar återigen: Avsikten med indexregleringen är att se till att inflationen inte höjer skatterna. Resultatet blir detsamma som om vi hade ett fast penningvärde. Låt mig än en gång säga att regering och riksdag har inte bara rättighet utan också skyldighet att ändra skatteuttaget, om det bedöms som nödvändigt. Försök inte heller att framställa det så, att om ni i dag eller i morgon — när nu omröstningen kommer att ske — röstar emot indexregleringen, så skulle ni nästa år inte behöva ta några pengar i anspråk för en reglering av statsskatten! Detta är ju fullständigt orimligt, eftersom ni år efter år sagt att man måste göra justeringar av statsskatten för att över huvud taget få ett avtal i hamn. Försök alltså inte säga att regeringen berövar statskassan en massa pengar under det att ni socialdemokrater inte skulle göra det. Detta är fel. 181 När jag nu frågar vad Olof Palme har att föreslå, så får jag veta att det för dagen inte är någonting. Han hänvisar till att socialdemokraterna i våras lade fram en rad förslag, han säger att vi skulle ha varit senfärdiga osv. Men vad hjälper det bostadsbyggandet i morgon när ni socialdemokrater inte har några förslag till åtgärder utöver dem som regeringen har vidtagit? Jag vet inte hur många gånger jag har hört socialdemokrater peka på en strukturfond som det som simsalabim skulle klara det mesta. Därigenom skulle vi få resurser för att utveckla nya produkter och för att klara den mycket svåra strukturomvandlingen. Att det är en viktig uppgift och att det måste till samhällsresurser för att klara denna omställning behöver vi inte tvista om. Det synsättet har vi gemensamt — där finns inga skillnader. Både regeringen och oppositionen erkänner alltså att det här behövs insatser. Men försök inte att säga att man genom att rent tekniskt bilda en fond, som förmodligen skulle ligga vid sidan av statskassan, skulle kunna åstadkomma bättre resultat än genom den metod som vi har valt! I vissa fall går vi in med direkta budgetinsatser, men i all huvudsak går vi in med borgensåtaganden och kreditåtaganden för att underlätta för företagen att klara strukturomvandlingen. Det är alltså inte fråga om något simsalabim.

Jag påminner om vad jag sade i mitt huvudanförande att detta inte är en ren budgeteffekt, än. mindre en årseffekt, eftersom väldigt mycket av åtagandena är just kreditgarantier, utfästelser för att möjliggöra för dessa företag att få tillgång till krediter, som de med hänsyn till sin aktuella ställning inte kan få på annat sätt. När Olof Palme i sitt anförande går till angrepp på regeringen och säger att detta är en ansvarslös budgetpolitik som man inte får ägna sig åt om man har devalverat, kommer jag tillbaka till den gamla frågan: Hur ställer sig socialdemokraterna i detta val? Är det den här typen av åtgärder som vi skall skära ner för att förbättra budgeteffekten? Uppriktigt sagt, Olof Palme, så tror jag inte att det är det ni menar. Det skulle i så fall vara något alldeles nytt för socialdemokratin att man säger: Eftersom vi av budgetskäl måste låna just nu låter vi människorna klara problemen på egen hand i den där bygden. Så har ni aldrig handlat tidigare, och jag tror inte att ni skulle göra det nu heller. Jag delar herr Palmes uppfattning att sådana här debatter är till för att vi skall redovisa partiernas, regeringens och oppositionens synpunkter. Därför är det viktigt att Olof Palme i nästa anförande svarar mig på denna enda fråga: Skall vi fortsätta med den upplåning som vi har pekat på, eller skall vi dra ner på insatserna för att trygga sysselsättningen? Jag har noterat som positivt i utgångsläget för den här debatten att ingen av oss sätter tryggheten för pensionärerna och de svaga i samhället i fråga. Skall vi, för att minska upplåningen utomlands, dra ner på åtgärderna för att klara sysselsättningen? Skall vi låta strukturomvandlingen gå av sig själv? Eller skall vi vidta de åtgärder som vi har pekat på? Eller vill Olof Palme höja skatterna? I så fall har ni ändrat er kvickt, för ni sänker ju skatterna mer än vad regeringen gör just nu. Detta är ett viktigt val. Det blir skuggboxning, om ni inte är beredda att ge besked i denna centrala fråga. Använd dessa få minuter — jag har under väldigt många gånger i debatter här i kammaren befunnit mig i den situationen att det är fråga om sekunder — till att ge besked i denna fråga! Jag talar om remisstiden för KBS-utredningen. Eftersom det måste vara material av denna typ som man åberopar för att starta Ringhals 3 är det väl rimligt att samma remisstid får gälla för KBS-utredningen som gällde för AKA-utredningen. Vi har många gånger fått veta att Olof Palme tycker att villkorslagen är värdelös. Att sätta säkerheten främst gillar han inte. Därvid skiljer han sig såvitt jag förstår från sina partivänner i Tyskland, som väl har byggt in säkerhetssynpunkter av denna natur. Jag kan bara än en gång upprepa att den skillnaden finns mellan Olof Palme och mig att jag hävdar att säkerhetskraven måste vara uppfyllda. Om man uppfyller villkorslagen innebär det ingen ny kompromiss. Olof Palme tycker inte att det är så noga med säkerheten. Därför kom han aldrig på idén att föreslå sin regering att införa en villkorslag. Därför har han hela tiden sagt nej till en sådan lag, trots att allt fler runt om i världen bejakar att det är viktigt, för att inte säga avgörande, att man kräver säkerhet på detta område. Denna skillnad finns mellan Olof Palme och mig, och det ser ut som om inga debatter kan göra avståndet i synsätt mindre oss emellan i denna fråga. Jag kan bara beklaga detta.
Herr talman! Om man systematiskt skulle avlöva statsfinanserna, ja, då skulle både det ena och det andra sättas i fara. Men det kommer vi inte att göra, och inflationsskyddade skatteskalor har inte med detta att göra. Regering och riksdag har att i vanlig ordning besluta om statsinkomsterna. Under dagens debatt har en rad socialdemokratiska talare sagt att man kan lägga om skatten genom årliga beslut på ett sätt liknande ett inflationsskydd. Då har man också att ta ställning till om, på vilket sätt, i vilken grad och vid vilken tidpunkt man skall finansiera sådana årliga skatteomläggningar. Det finns alltså inte några samband av det slag som Olof Palme nämnde i sitt första inlägg. Jag tror f. ö. att jag citerat honom rätt bra. Som Olof Palme kanske är medveten om har jag dubbla möjligheter att kontrollera formuleringar i inlägg, så citatet var nog faktiskt riktigt. Betydande underskott skulle vara en fara för samhällsekonomin. Ja, de är oroande, men det är också oroande med en hög arbetslöshet. Kanske kan det finnas skäl för att ett visst år hellre leva med ett större budgetunderskott än med en högre arbetslöshet. Det innebär inte en kapitulation att notera detta, men det vore en kapitulation att välja en högre arbetslöshet. Vi kommer att systematiskt arbeta på att förstärka statsfinanserna och nå fram till mindre budgetunderskott än dem som varit ofrånkomliga under innevarande budgetår och dem som kan komma att bli det också under kommande budgetår. Vi strävar efter att nå fram till en bättre balans, och jag tror att vi kommer att lyckas med det.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin fortsätter med det tarvliga och djupt ohederliga greppet att när jag säger att villkorslagen är en olämplig lag, så säger han att jag inte är intresserad av säkerhetsproblemen kring kärnkraften. Jag kan berätta för herr Fälldin att jag tittade häromdagen på mitt tal vid miljövårdskonferensen 1972, där jag bl.a. just tog upp avfallsproblemen och säkerhetsproblemen med kärnkraften. Då fanns det mycket litet intresse för dessa frågor. Det var under den tid då centerpartister åkte omkring och skulle ha ett pärlband av kärnkraftverk utefter Norrlandskusten, långt innan Thorbjörn Fälldin hade kommit på att det här var ett lämpligt fält för honom att torgföra sin moral på. Så sluta med sådana grepp! Det väsentliga i den här frågan är följande. Vid den diskussion vi hade i maj frågade jag: När ges det besked? Thorbjörn Fälldin svarade: ”Jag vill svara att Vattenfall kommer att få besked så snart verket har lämnat in sin ansökan.” Det gäller inte längre, utan nu skall det bli sex månaders remisstid. Återigen ett svek — jag vet inte vilket i ordningen av Fälldinska svek i kärnkraftsfrågan. Varenda en som sitter i denna kammare vet att det enda verkliga skälet är att man så länge som möjligt vill söka undvika en regeringskris genom att bara skjuta frågan framför sig och låta miljonerna — snart miljarderna — rulla i förluster för det svenska samhället. Samtidigt går man ut och kräver av löntagarna att de skall dra åt svångremmen, låta det svida i skinnet och allt det andra. Det är ju detta som skapar en grundläggande misstro i samhället. Ingemar Mundebo sade att jag älskar att tala om ökade klyftor. Det är möjligt att det är ett vanligt uttryck när jag skildrar en ytterligt oälskad företeelse i det svenska samhället som är en konsekvens av den borgerliga regeringen. Vi har ju sett hur den genom indexreglering, genom speciella privilegier för regeringen närstående grupper, genom skattesänkningar med tyngdpunkten på höginkomsttagare, genom väldiga subventioner till näringsliv och kapitalägare uppnår den samlade effekten att det blir en klar omfördelning till de breda folkgruppernas och löntagarnas nackdel. Det är detta jag kallar för ökade klyftor. Vad som sker är moraliskt orättfärdigt, praktiskt undergräver det solidariteten i vårt samhälle, och det är ett väsentligt skäl till att ni inte kommer att lyckas i er politik. Till sist om sysselsättningen: Vi vill inte sprida ut alltför stora generella subventioner, vi vill inte sprida ut de 4 miljarderna, vi vill inte ge löften om indexreglering. Vi vill ha så pass sunda statsfinanser att vi både kan klara våra sociala åtaganden och göra de insatser som är nödvändiga för att hävda arbete, utveckling och trygghet i Sverige. Där går på två punkter väsentliga ideologiska skiljelinjer som i grunden har att göra med olika uppfattningar om rättfärdighet och utjämning i samhället.

Herr talman! Det går, Olof Palme, att förenkla en skattedebatt hur långt som helst. Här sägs det till mig att regeringen genom indexregleringen föreslår skattelättnader som är så och så många gånger större för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Låt mig påminna Olof Palme om det förra skatteförslaget som han som statsminister skrev under och som den socialdemokratiska regeringen stod för. Innebar inte det förslaget att den som tjänade 150 000 kronor fick mer än sex gånger så stor skattelättnad som den som tjänade 25 000 kronor? Formellt var ingen indexreglering satt i sjön, men ert eget skatteförslag hade denna innebörd. Varför då förenkla skattedebatten och kasta fram sådana här beskyllningar mot den nuvarande regeringen och säga att detta är ett sätt att öka klyftorna? Sådana har ju era skatteförslag varit i åratal, när ni har haft regeringsmakten. Och i så fall har ni under ert regeringsinnehav satt i system att via skattelättnader av denna typ öka klyftorna! Hur vi än drev den politiska debatten då, inte använde vi så enkla knep att vi beskyllde er för något sådant. Sedan var det ju bra att Olof Palme tog upp avfallsproblemen vid miljövårdskonferensen. Men inte var det så att han i det sammanhanget annonserade några farhågor. Inte var det så att den kännedom som Olof Palme då hade om avfallsproblemen — och som han var ganska ensam om bland politiker — ledde till att han först ville försäkra sig om att problemen var lösta innan han medgav att något aggregat fick laddas. Och om problemen var lösta, om Olof Palme kände full säkerhet trots att han hade tillåtit att man startade aggregaten, varför tillsattes då Akautredningen? Det var ju så, Olof Palme, att jag i en debatt som vi förde fick beskedet att nu, efter Aka-utredningen, kände sig Olof Palme trygg. Nu hade man löst avfallsfrågorna. Det var Olof Palmes syn på den s.k. Akautredningen. I dag är det inte många som står upp och säger att Akautredningen innebar det. Nej, man får nog fara vida omkring för att hitta någon som anser att avfallsproblemen är slutgiltigt lösta. I varje fall är de inte lösta när det gäller icke upparbetat bränsle. Där finns det många frågetecken! Jag har här gång på gång besvarat ett antal frågor som Olof Palme ställt. Jag har kunnat göra det därför att jag har haft mera tid till mitt förfogande. Jag har också svarat på de frågor som Olof Palme ställde senast. Själv skall jag här inte ställa några ytterligare frågor. Men jag har tidigare bett om svar på en fråga som är helt avgörande för framtiden: Skall vi fortsätta med att satsa på att värna sysselsättningen, även om det innebär utländsk upplåning ännu en tid? Eller skall vi skruva ner ambitionerna där? Det har varit omöjligt att få ett klart besked i den frågan. Och det tycker jag är en bekräftelse på att Gunnar Strängs iakttagelse att oppositionspolitik ibland kan vara skuggboxning har besannats under den här debatten.

Talman Allard! Så här dags i debatten måste man naturligtvis fråga sig om det finns något nytt att tillföra diskussionen. Man kan också mycket väl stryka sig på talarlistan, eftersom det inte längre är så många som är intresserade. Jag har strukit i mitt manus i stället. Och ingen kan svara på frågan huruvida det som jag skall ta upp är behandlat förut, eftersom ingen i kammaren kan lyssna på hela den här debatten. Det som jag tänker ta upp är tyvärr inte heller något nytt ämne i denna kammare. Med jämna mellanrum måste vi alla upprepa samma tankar och samma formuleringar. Samma människor ställer samma gamla frågor till varandra. Och av just det skälet tvingas jag i dag ta upp en särskild skattefråga, som vi nog alla i princip har börjat tröttna på. Men först några allmänna reflexioner med anledning av dagens debatt. Den politiska oenigheten här i landet är emellanåt stor och mer eller mindre beroende på partiernas ideologi. Men ofta handlar det, tycker jag, både bildligt och bokstavligt talat om marginaler. Det är rätt små skiljaktigheter vi har här i riksdagen i många frågor. Dem blåser vi upp till sådana dimensioner att de väljare som lyckas upptäcka det genom de dimridåer vi sprider bara med vårt språk måste förvåna sig. Det borde mera högt och ordentligt sägas ifrån att vad som skiljer regeringens och oppositionens förslag när det gäller den progressiva skatten är 10 kr. per år för inkomsttagare med 20 000 kronors årsinkomst och 200 kr. per år för inkomsttagare med 90 000 kr. eller mer. För en grupp, sådana som har 55 000 kr. per år, är det nästan 50 kr. per månad. För alla andra är det mindre. Enligt både regeringens och oppositionens förslag får de högre inkomsttagarna de största skattelättnaderna om man räknar i kronor, nämligen 2 600 eller 2 400 kr. per år. När det gäller en inkomsttagare med 85 000 kr. är det alltså 200 kr. per år eller mindre än 20 kr. i månaden som vi grälar om. Det är detsamma som 0,5 96. Jag ville påminna om det här, eftersom oppositionen försöker ge sken av att regeringspartierna vill hjälpa höginkomsttagarna på de lägre inkomsttagarnas bekostnad. Det vill vi inte. Vi har däremot bestämt sagt ifrån att vi tycker att det skall löna sig att arbeta, det skall vara lockande att försöka skaffa högre inkomster och försörja sig själv. För höga marginalskatter tillsammans med för hög inflation motverkar sådana strävanden. — Men nu var det egentligen inte skatteskalorna jag skulle ta Jag skulle inte ha någonting emot att ta både regeringens förslag och Nr 42 oppositionens ytterligare hundralappar, om vi hade haft råd till det. Men Onsdagen den jag kan inte vara med om sättet att betala som föreslås i motion nr 41 7 december 1977 från socialdemokraterna. Den modellen går i stor utsträckning ut över. = småföretagarna. Socialdemokraterna vill betala sina ytterligare skatte Den ekonomiska sänkningar genom att inte gå med på sänkningen av arbetsgivaravgiften = politiken m.m. och dessutom lägga på ytterligare procent. Herr talman! Vi kan inte lägga högre avgifter på småföretagarna. Det är dags att sänka arbetsgivaravgiften. Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv är nog den bestämda önskningen hos de flesta människor, och vi vill garantera arbete åt alla. Men då får vi inte med skattepolitiken samtidigt ta livet av folks arbetslust och initiativvilja. Det är ett förslag i s-motionen som har en principiell innebörd som jag inte tycker om, förslaget att återinföra den s.k. tredjedelsregeln. Vi kan naturligtvis hålla på och debattera den regeln år ut och år in, och det finns en fördel med det: vid varje tillfälle kanske ytterligare någon väljare får klart för sig vad den innebär. Den kan inte vara så lätt att förstå om man bara läser lagtextförslaget.

En förmyndaranda är aldrig trevlig. När den vänder sig mot en av makarna i ett äktenskap och medför en nedvärdering av dennas insats medverkar den också till en konservering av gamla könsroller och det som brukar kallas försörjarbegreppet. Då gör den stor skada. Knut Wicksell, en ganska känd man i svensk ekonomi, skrev för hundra år sedan: ”Men som en kvinnas matlust är så liten Har mannen i sin vishet ordnat så Att också frukterna av kvinnofliten I rättvis proportion må vara små.” Det verkar som om oppositionen har tagit detta raljeri av Wicksell på allvar. Det borde man inte göra.